Herr talman! Jag noterade att jag skulle börja med att ge Lars U Granberg en eloge. Det är första gången en företrädare för socialdemokraterna i en debatt om företagsskatter inte säger att vi har det bästa företagarklimatet och att vi har det så fantastiskt här. Lars U Granberg sade vid flera tillfällen att han är positiv till att vi skall förbättra företagarklimatet. Då finns det ju mer att göra. Tidigare har det inte funnits någonting enligt andra företrädare. Men mot slutet kom vi tillbaka till att det är så bra i det här landet. Det växer så det knakar. Det är inte en bild som överensstämmer med vad de upplever som jobbar i näringslivet, framför allt är det inte en bild som stämmer med de företag som flyttar ut ur landet och de företagare som säljer och flyttar ut ur landet. Vi har ju haft den här utflyttningen länge. Jag skulle vilja fråga Lars U Granberg: Varför finns det så få mellanstora företag i Sverige nuförtiden? Jämfört med praktiskt taget alla länder som jag känner till har vi en extrem struktur. Vi har många små företag, extremt små företag. Sedan har vi ett antal stora företag. Däremellan har vi ingenting. Det är det som är kärnan för att det skall kunna bli tillväxt, att vi har mellanstora företag. Men de har försvunnit. Tror Lars U Granberg att det finns något samband mellan bl.a. skatten på förmögenhet, dubbelbeskattning, arvsskatt och sådant och att dessa företag har lämnat landet?
Herr talman! Carl Erik Hedlund säger att jag först var kritisk till det företagsklimat som råder och att jag sedan kom tillbaka och hyllade det. Jag tror att man som politiker skall passa sig för att hamna i en sorts fålla där allting är bra. Även det som är bra kan ju förbättras. Vad jag har visat är lite siffror som nyligen har presenterats - inte från Regeringskansliet utan från andra, ganska opartiska, personer och institut. Carl Erik Hedlund nämnde företagssidan men jag vill inte gå in på den saken. Det här är ju en del av de skattediskussioner som vi har. Vi vill hitta fram till en bred uppgörelse här i kammaren för att kunna förbättra, och kanske också utveckla, de små företagen så att de blir större; detta för att få fler medelstora företag. En intressant fråga som jag skulle vilja ställa till Carl Erik handlar om det här med neutralitet mellan olika länder och skatter för företagen. I en interpellationsdebatt i går med moderaten Olle Lindström och näringsministern drev Olle Lindström linjen att man skulle harmonisera skatterna med Ryssland. Det är en intressant vinkel vad gäller den moderata politiken om man nu har övergett Nya Zeeland för att i stället vända sig till Ryssland. En liten kommentar skulle vara bra, Carl Erik Hedlund!
Herr talman! Jag har ingen anledning att gå in på den debatten eftersom jag inte deltog i den. Jag har inte heller lyssnat på den eller läst referatet. För egen del, och även för Moderata samlingspartiets del, kan jag dock säga att vi inte strävar efter någon skatteharmonisering över huvud taget, vare sig med Ryssland eller inom EU. I stället tycker vi att länder skall kunna konkurrera med effektiva och bra skattesystem. Med denna institutionella konkurrens kan de länder som har den bästa mixen lyckas bra. Jag fick inget annat svar på min fråga annat än något om att diskussioner nu är på gång utanför denna kammare - utanför riksdagen där valda ombud för Sveriges folk skall prata och bestämma saker och ting. Eftersom höga vederbörande - partiledare eller företrädare för partierna och regeringsföreträdare - sitter i ett annat rum och diskuterar skall de 349 ledamöterna inte ha någon uppfattning. Det kunde väl vara en vägledning för de här förhandlarna om riksdagen fattade beslut i någon av de frågor som vi har lagt fram. I stället säger man att utredningar är på gång etc. Det är konstigt att det alltid utreds så mycket när det skall göras förbättringar för företagen. När det däremot gäller försämringar brukar det vara fråga om omedelbara stoppregler, retroaktiv beskattning osv. Detta tyder på en attityd som inte är särskilt trevlig. Sedan har jag en fråga om någonting helt annat som berör både Lars U Granbergs och mitt intresse för idrotten. Det gäller frågan om avdrag för sponsring som tas upp i en av motionerna. Vem är bäst att bedöma om en sponsringsinsats är till nytta för företaget - företaget och företagsledningen eller skattemyndigheten? Företaget står faktiskt för 72 % av kostnaden!
Herr talman! Jag tar den sista frågan först. Jag tror att det är farligt att gå den väg som moderaterna vill gå. Det skulle öppna för möjligheter att yrka på avdrag i stort sett för gåvor. Det är den verkan som det skulle få. Mitt svar på frågan är att jag än i dag vill hålla fast vid att skattemyndigheterna är bäst på att bedöma detta. Jag tror nämligen mera på den modellen. Sedan gäller det skattesamtalen. Att Carl Erik Hedlund kan tycka att det är dumt att jag inte här kan slå fast en linje för vad vi socialdemokrater på många områden tycker i denna kammare är något som må stå för honom. Å andra sidan är Carl Erik Hedlunds parti också inbjudet till skattesamtalen. Ni får ju delta i dem och därmed påverka och vara med. Därför kan jag inte förstå kritiken på den punkten. Vi kommer att hamna i den situationen att vi senare får diskutera de här frågorna; det är jag ganska övertygad om. Jag hoppas att moderaterna då finns med i de samtalen. Skatteharmoniseringen tog jag upp. I reservation 1 kritiserar ni den bolagsskatt som finns. Ni tycker att den är för hög. Det har ju varit en liten debatt om den saken här mellan Per Rosengren och Kristdemokraternas och Moderaternas företrädare. Ni tycker, som sagt, att bolagsskatten är för hög. Av detta drog jag slutsatsen - Carl Erik Hedlund kan ju läsa protokollet - att Moderaterna har uttalat att man vill harmonisera skatterna med Ryssland. Man har lämnat Nya Zeeland och väljer i stället Ryssland.

Herr talman! Lars Granberg delgav oss en del synpunkter på jämförelser mellan å ena sidan 60 och 70-talen och å andra sidan nuläget när det gäller tillväxt och företagsklimat. Så långt håller jag gärna med Lars Granberg. Det är naturligtvis en ganska komplicerad helhetsbild som reglerar detta, med många ingående faktorer. Jag kan t.o.m. vara med så långt som till att det kanske är så att skattefrågorna har tillmätts alltför stor betydelse i den allmänna debatten.

Det gäller då exempelvis förmögenhetsbeskattningen och kapitalbeskattningen i vid bemärkelse; här närmast exemplifierat med lättnader i ägarbeskattningen. Tveklöst är det väl så att det bara finns en riktning för Sveriges vidkommande när det gäller den harmonisering som ändå måste ske framöver. Det är närmast takten i denna förändringsprocess som det är fråga om. Jag skulle gärna vilja höra Lars Granbergs reaktion på detta resonemang. Dessutom vill jag erinra om frågan i mitt huvudanförande, vilken jag inte behöver upprepa.
Herr talman! Jag tar Rolf Kenneryds fråga först. Egentligen hör den hemma i ett annat betänkande. Rolf Kenneryd kanske kan dra sig till minnes att den frågan var lite av en vals i utskottet - frågan flyttades hit och dit. Jag skulle vilja säga att den som väntar på något gott inte väntar för länge men det är kanske att sticka ut hakan alltför långt. Vi har ju väntat ganska länge i den här frågan. Jag har inget svar att ge. Lisbeth Staaf-Igelström är den som har hand om frågan i vårt utskott. Om Rolf kan avvakta till i morgon kan han nog få ett besked då, antingen av Lisbeth eller också av mig. Vi har diskuterat saken men jag har inte i dag i huvudet när frågan skall tas upp igen.
Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att vi gemensamt har kommit överens om att detta skall hamna i ett annat betänkande. Jag har själv drivit fram frågan för att det inte skulle bli avslag beträffande det betänkande som vi nu diskuterar. Vad som är väldigt angeläget tycker jag är att alla som är berörda av frågan om reavinstbeskattningen vad gäller både näringsfastigheter och fastigheter i övrigt är väl värda ett besked. Det hastar. Därför hoppas jag att betänketiden blir så kort som möjligt.
Herr talman! Jag kan försäkra Rolf Kenneryd om att jag har fört en diskussion med finansen men jag har inte i huvudet vid vilken tidpunkt finansen skall presentera detta. Rolf Kenneryd kan få det beskedet i morgon. Jag återkommer till frågan om tillväxten. Jag försökte lite grann hävda att det är fel att göra en så vid jämförelse på så kort tid. Jag tror att det som Rolf sade stämmer, alltså att vi när vi internationaliserades mera blev betydligt mer utsatta. Det är därför som regeringen har lämnat dörren öppen för att under nuvarande mandatperiod kunna diskutera kapitalbeskattningen och förmögenhetsskatterna. Därför är det intressant för oss att följa skattediskussionerna.

Herr talman! Jag skulle vilja återkomma dit där Rolf Kenneryd började, på 50 och 60-talet. Det var en imponerande tillväxt. Man kan fråga sig vad vi skall göra för att uppnå detsamma. Hur länge skall vi vänta på de konkreta åtgärderna? Vi hör att vi skall vänta på fiskeriavdraget, vi skall vänta på förmögenhetsskatteändringen och kanske mångt mycket mer. Även om inte Granberg företräder regeringen är det ändå ett regeringsparti, och därför bör han kunna ha bättre kontakt än vi övriga här i riksdagen och kunna ge oss en vink om hur länge vi länge skall behöva vänta på beskeden. Det pågår skattesamtal. Det var utifrån dem man skulle göra överenskommelser. Inte skall vi behöva läsa att det sker överenskommelser med andra partier utanför dessa samtal. Min fråga är: Hur länge skall vi behöva vänta?
Herr talman! Kenneth Lantz har rätt i att jag inte ingår i regeringen, och därför skall han kanske inte sätta upp den dagordningen med alla dessa frågor som dimper ned i Sveriges riksdag. Jag vill inte gå in på det. Jag tycker att det är lite magstarkt om jag skall stå i talarstolen och ange någon tid. Kenneth Lantz säger att jag som ingående i det socialdemokratiska partiet skulle ha så stort inflytande och stor insikt. Det är en stor vinst med de skattesamtal som pågår. Kenneth Lantz och hans parti har säkert tillgång till de diskussioner som förs precis på samma sätt som jag har som tillhör regeringspartiet. Det är en styrka och en fördel. Återigen: Jag hoppas att även kd finns kvar i diskussionerna länge.
Herr talman! Jag tackar för att Granberg har noterat att vi har beteckningen kd, inte längre kds. Det uppskattar jag. Låt mig gå tillbaka till skattesamtalen och fråga om Granberg är medveten om de samtal som försiggår nere i Danmark. Man talar om att eventuellt instifta en fristat skattemässigt för företagarna. Hur kommer den konkurrensen att slå för våra, inte minst skånska, företag som då har ganska enkelt att flytta sitt säte från Malmö, Helsingborg, Kristianstad över till den själländska jorden?
Herr talman! Just den fråga som Kenneth Lantz tar upp har faktiskt s-gruppen i skatteutskottet haft anledning att diskutera. Vi har gjort en resa till Danmark och tagit upp den diskussionen med det danska utskott som har hand om dessa frågor. Det var en väldigt stor förvåning. De har aldrig hört talas om något sådant. De skulle kontakta oss direkt om något sådant dök upp. Jag vill inte kommentera det mer. Vi har fört det på tal med danskarna. Vi från Sveriges sida, åtminstone jag som riksdagsledamot och inte en del av regeringen, ser allvarligt på om vi får någonting sådant så pass nära oss. Från min horisont uppe i Norrbotten kan jag säga att vi haft en del problem med gränshandelsfrågorna. Sådant skulle försämra situationen i Danmark.
Herr talman! Jag vill uppehålla mig vid takt och prioritering i arbetet med att se över svenskt skattesystem och försöka anpassa det lite till den verklighet vi nu lever i. Jag vill gärna framhålla att jag är jättetacksam att socialdemokraterna vill diskutera skattepolitik med även andra partier i riksdagen än Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Därför tycker jag att skattesamtalen är väldigt bra. Om man är väldigt noggrann blir man ibland också väldigt långsam. Medan vi är väldigt långsamma händer det saker i verkligheten som kan vara väldigt negativa. Lars U Granberg kan släppa lite grann och tala om vilken sorts prioritering man har, om det finns vissa skatter som är mindre skadliga än andra vad gäller förekomsten, tillkomsten och uppmuntrandet av tillväxt och nya jobb. Finns det någon sådan prioritering? Det har kommit fram en del förslag om att man skall förlänga den tillfälliga lilla svackan för de människor som har små inkomster. Kan det tänkas att det finns andra skatter som är mer skadliga? Jag tänker exempelvis på straffskatten på investeringar. Kan det vara så att man tycker att det är dumt att ha den om man vill ha fler investeringar? Jag avser dubbelbeskattningen på aktier, för att vara extra tydlig. Tycker Lars U Granberg att det väsentliga är att se på den totala beskattningen av aktieutdelningen, dvs. den beskattning som sker i bolaget till 28 %, som är en relativt låg siffra, adderat med den ytterligare beskattning som sker en andra gång i vårt land på dessa investeringar? Det är ändå det totala uttaget av skatt på riskkapital som är det relevanta.
Herr talman! Jag vill inte säga någonting om det. Jag kan inte gå in på de frågorna, för det är inte jag som sitter på Finansdepartementet och lägger upp dagordningen, utan det sköts ju därifrån. Vi får rapporter framöver om vad diskussionen handlar om och vad den kommer att landa i. Johan Pehrson tar upp frågan vilka skatter som är skadliga för företagen. Jag skulle vilja peka på en sak som Johan Pehrson tog upp i sitt eget huvudanförande. Han pekade på Irland som någon sorts mönsterland i fråga om skatter. Jag tror att det är farligt - precis som i den fråga som Kenneth Lantz tog upp om Danmark - att gå på en linje där vi anpassar oss mot länder med skattedumpning, som Irland. Då har vi snabbt ryckt sönder stabiliteten inom den europeiska gemenskapen vad gäller att kunna få någon fart på företagande. Det tror jag att Folkpartiet får passa sig väldigt noga för att driva fram som en linje och hålla Irland som någon sorts föregångsland.
Herr talman! Det har jag verkligen inte gjort, utan jag pekade snarare ut Sverige som ett föregångsland. Sänkningen av bolagsskatten till 28 % i första ledet har lett till att vi nästan fördubblat skatteinkomsterna på det här området. Exemplet Irland visar att man har lyckats få in väldigt mycket mer skattepengar trots att man har sänkt skatten. Det kan vara ett sätt. En del hävdar att sänkt skatt på kapital är dåligt, för man förlorar kortsiktigt. Det är ett statiskt tänkande. Men Sveriges eget exempel och även Irlands är ett bevis på motsatsen. Då tänkte jag att det kan ge en känsla av att det kan finnas något att hämta här. Vissa skatter som man kan tycka per definition är obehagliga att sänka, därför att det ser ut att gynna de rika, faktiskt kan gynna väldigt många människor som i dag är arbetslösa i och med att det skapar förutsättningar för fler och växande företag och fler nya jobb. Tycker Lars U Granberg att det är rimligt att vi bara jämför skattesatsen 28 % i första ledet, eller skall vi se på hela beskattningen och vad det är som verkligen påverkar investeringsviljan i vårt land?
Herr talman! Sista frågan först. Jag tar Tyskland som exempel som har haft en egentlig beskattning på bolag på 19 %. Trots det har Tyskland tappat väldigt mycket av investeringar. Så det finns ingen direkt koppling däremellan. Vi har i dag 28 %. I Tyskland har man lagt fram ett förslag om en eventuell ny bolagsskatt på 35 %. Så den kopplingen att om vi skulle sänka lite grann kanske vi skulle spilla över och tillbaka har jag lite svårt för. Det gäller alla skatter. Det var just där problematiken fanns - jag skall inte bli tjatig men går tillbaka lite historiskt - med den senaste borgerliga regeringen i Rosenbad. Det finns ingen säkerhet i att man växlar skatter mot nya jobb eller någonting annat. Men om man gör det så får man räkna på att kanske ligga ute med stora förluster på intäktssidan under en lång tid, tills det kanske ger en intäkt i form av nya jobb eller nya företag. Jag var inne på det lite grann i mitt huvudanförande, att man skall vara lite försiktig när man använder skattesänkningar som någon sorts drivmedel. Det är lätt att man hamnar på en väldigt osäker väg där det är väldigt svårt att beräkna någon eventuell effekt.

Herr talman! Som framgår av lagutskottets betänkande LU12 Historiska arrenden är det utskottets mening att det finns behov av en kartläggning av i vilken utsträckning frivilliga överenskommelser om friköp ägt rum och om det alltjämt kan anses föreligga intresse av lagstiftning om friköp av historiska arrenden. Ett särskilt yttrande av Moderaterna har fogats till betänkandet, där vi pekar på några förhållanden som enligt vår mening även bör kunna belysas i samband med kartläggningen. De historiska arrendena utgörs ofta av mark som ingår i ett fideikommiss. Skulle den kartläggning som utskottet föreslår visa att det föreligger intresse av en lagstiftning om friköpsrätt så finns det också skäl att överväga vissa justeringar när det gäller reglerna kring fideikommiss. Fideikommissinstitutet innebär nämligen att viss egendom bildar en särskild förmögenhetsmassa som inte får överlåtas, pantsättas eller tas i anspråk för betalning av skulder. En avyttring förutsätter därför särskilt tillstånd enligt 1972 års permutationslag. Ett sådant tillstånd får lämnas endast om bestämmelsen i stiftelseurkunden på grund av ändrade förhållanden ej längre kan följas, om bestämmelsen blivit uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot utfärdarens avsikter, eller om det föreligger annat särskilt skäl. Från Moderata samlingspartiets sida tycker vi att det vore olyckligt om en fideikommissinnehavare, trots en vilja att avyttra egendomen eller en del av den, skulle ha nekats tillstånd enligt permutationslagen, medan däremot en önskan från en arrendator att friköpa sin arrendedel ges företräde framför de inskränkningar som enligt stiftelseurkunden gäller för avyttring av marken. Det går inte att bortse från det faktum att marken, om den säljs i sin helhet eller i större delar, i vissa fall betingar ett högre värde än om den säljs uppstyckad i mindre delar som tidigare utgjorts av arrenden. Det kan därför vara en uppenbar nackdel för fideikommissinnehavaren att tvingas sälja marken till arrendatorn trots att han tidigare har nekats tillstånd att sälja marken till en annan köpare. Vi menar därför att även dessa frågor bör övervägas inom ramen för den övriga kartläggningen. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till lagutskottets betänkande men vill alltså samtidigt peka på vikten av att man beaktar skrivningen i det särskilda yttrandet.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min glädje över lagutskottets välvilliga behandling av motionerna i ärendet om friköp av historiska arrenden. Det är väl inte alla nya ledamöter förunnat att redan första motionsomgången få ett bifall från ett enigt utskott. Jag har haft förmånen att få lyssna på mina farföräldrar och morföräldrar när de har berättat om sin uppväxt i början av detta sekel. Min farfar försörjde sig under en tid som statare. Det har också varit en stor förmån att få höra, och för den delen också se, hur de på olika sätt med framgång kämpat mot detta djupt orättvisa och feodala system. Det är otillständigt att det än i dag finns enstaka rester kvar av det feodala systemet. Med morgondagens beslut i denna kammare ges regeringen möjlighet att undanröja en sådan rest. Jag utgår från att regeringen utnyttjar denna möjlighet och återkommer med ett förslag som gör det möjligt att friköpa historiska arrenden. Det handlar inte i första rummet om en ekonomisk fråga. Det handlar mer om en mänsklig och medborgarrättslig fråga. Den utredning som aviseras i utskottets yttrande tror jag kommer att ge klart besked att friköp av historiska arrenden äntligen kan bli verklighet och att statsministerns ord i regeringsförklaringen - "Steget in i 2000-talet skall tas med en politik som ökar rättvisan i Sverige" - också skall gälla för den lilla grupp som fortfarande förvägrats att friköpa den jord som de brukat i generationer. Med dessa ord, herr talman, vill jag än en gång uttrycka min glädje över ett enigt lagutskotts betänkande och yrka bifall till detsamma.

Herr talman! Inledningsvis vill jag läsa några rader ur brev från barn som växt upp med homosexuella föräldrar. Så här skriver Andreas: "Hej, jag heter Andreas och är 13 år. Jag har levt med två mammor under nästan hela min livstid. När jag var mindre tyckte jag att den enda skillnaden mellan att ha två mammor eller en mamma och en pappa var att när man har två mammor, så är det ju två som tjatar på en att borsta tänderna. Senare ville jag ha en pappa för att ha någon att spela fotboll med. Men strax efter det träffade min mamma en kvinna som gärna spelade fotboll med mig, då ändrade jag uppfattning om det. I skolan så vet de flesta att jag har homosexuella föräldrar och det är ingen som retar mig för det. De flesta kommenterar det inte ens." Herr talman! 23-åriga Lisa skriver så här: "Hej! Har tänkt på vad jag vill skriva om min lesbiska uppväxt. Om jag i dag ser tillbaka på hur det har varit att växa upp i ett lesbiskt hem, måste jag säga att det var mycket positivt. Genom att ha blivit uppfostrad av personer som lever på ett annorlunda sätt i samhället tycker jag att jag har lärt mig att se skillnader och förstå olika grupper bättre. Könsrollerna försvinner helt i en familj som bara består av kvinnor. Det blir en självklarhet att mammor både kan laga mat och mecka med bilen. Att jag har sluppit få inpräntat i mig 'Det gör mamma och det gör pappa' är värdefullt. Det är en bra grund att stå på för att själv skapa jämlika relationer i framtiden." Jag vill avsluta med att läsa ur det brev som 16 åriga Felicia skrivit: "Det finns en kvinna som känner mig bäst av alla. Hon som jag inte skulle klara mig utan. Hon som alltid finns där när jag behöver henne. Hon är min bästa vän. Hon som födde mig till den här världen. Min mamma är lesbisk. Det har hon alltid varit för mig. Det är inget konstigt med det. Det är en tillgång i mitt liv. Det ger mig erfarenheter jag inte delar med så många. När jag var yngre bodde mamma och pappa i samma hus. Jag föddes i samband med deras skilsmässa, och de ville hålla ihop familjen för min och mina systrars skull. Vid fem års ålder bodde jag i en tvålägenhetsvilla tillsammans med mamma, pappa, syskon och mammas flickvän. Att mamma och pappa alltid hållit sams har betytt väldigt mycket för mig. Även om jag så gott som alltid har bott med mamma, har pappa alltid funnits där. Jag tror att min mors homosexualitet främst gör mig mera öppen för andra synsätt och ger mig en bättre förmåga att genomskåda folks fördomar. Jag vet att kärlek inte handlar om kropp utan om själ, så vilket kön det är på den kropp min blivande själsvän besitter är i det stora hela oväsentligt." Herr talman! Dessa brev kan man läsa i dess helhet i Ann-Marie Helmadotters och Ann-Christine handlar just precis, som Felicia skriver, om själ, inte om kropp. De handlar om kärlek, om gränslös kärlek oavsett sexuell orientering eller sexuell tillhörighet. Motionerna handlar om att homo och bisexuella fortsättningsvis inte skall diskrimineras i lagstiftningen. Men vad är då diskriminering? Ur Folkhälsoinstitutets Homosexuellas rättigheter läser jag följande: Det finns flera förklaringar till ordet diskriminering. En enkel förklaring är att en person utan godtagbart skäl behandlar någon sämre än andra. Diskriminering är alltså att missgynna eller särbehandla.

Diskriminering kan ske öppet eller dolt. Öppen diskriminering kan ta sig många former. är vanliga former. Den mest utbredda diskrimineringen är tystnaden om homosexuella. Detta kan också beskrivas så, att man i samhället och umgängeslivet räknar med att alla individer är heterosexuella och därigenom inte "ser" homosexuella. Herr talman! Det blir allt vanligare att homo och bisexuella väljer att bli föräldrar. I takt med öppenheten i samhället har också våra egna spärrar och vår egen homofobi börjat ge vika. En undersökning från Många homo och bisexuella har redan barn från tidigare heterosexuella relationer, och nu väljer alltfler att skaffa barn med sin partner eller som ensamförälder. Ett liv med barn står inte längre i motsats till ett liv som homosexuell. När man fattar beslut om hur en familj skall se ut är det viktigt att alltid tala om och alltid utgå från barnets perspektiv och sätta barnets bästa, barnets behov, i centrum. Inledningsvis nämnde jag att motionerna ytterst handlar om kärlek. Men tyvärr märks inte detta i utskottets betänkande, trots att lagutskottet är ett kärleksfullt utskott, herr talman. För två veckor sedan var vi mer än 1 200 personer från riksdag och regering som såg Ecce Homoutställningen i Nubiska rummet. Elisabeth Ohlsons första bild föreställde bl.a. två lyckliga kvinnor. Man kunde också se ett provrör. Om bilden skrev Elisabeth Olson: Laila och Marie bor i Jordbro utanför Stockholm. Laila är i sjunde månaden efter att ha låtit inseminera sig. En liten Moa föddes två månader senare. Varje barn är ett under. Varje älskat barn är ett älskat barn. Yvonne Ruwaidas och Barbro Westerholms motioner handlar just om insemination - assisterad befruktning - att homosexuella inte skall särskiljas, inte diskrimineras, utan behandlas lika som heterosexuella i lagen. Herr talman! I Elisabeth Ohlsons andra bild fick vi se den homosexuella familjen: mamma, mamma, pappa och pappa. Det är vad de andra motionerna handlar om; återigen att vi inte skall ha en lag som diskriminerar människor på grund av deras sexuella orientering. Att ha en förmåga att älska en människa av samma kön handlar inte om perversiteter och sex. Det handlar om kärlek och åter kärlek. Den svenska lagstiftningen diskriminerar homooch bisexuella i flera olika avseenden, och detta är mest påfallande i lagstiftningen om föräldraskap. I vår motion L409 begär vi ett tillkännagivande om att regeringen snarast skall tillsätta den av riksdagen våren 1998 begärda förutsättningslösa utredningen om situationen för barn i homo och bisexuella familjer. Herr talman! Det är med glädje jag kan konstatera att regeringen den 4 februari i år beslutade att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att undersöka och analysera villkoren för barn i homosexuella familjer. Jag vill rikta ett stort tack till de personer som har arbetat fram direktivet till utredningen. Det är nämligen ett väldigt bra direktiv i stora drag. Jag vill särskilt lyfta fram två saker i direktivet. På sista sidans näst sista mening kan vi läsa: "Kommittén skall inhämta synpunkter från Statens medicinsk-etiska råd, barnrättsorganisationer och homosexuellas organisationer". Herr talman! Homosexuella föräldrar och barn till homosexuella - ja, även de barn som är vuxna i dag - borde också stå med här. Men jag tar för givet att kommittén inhämtar synpunkter även från dem som redan i dag lever i det som vi nu skall utreda. Sedan vill jag påpeka vikten av att utredningen gärna får bli klar redan efter första halvåret år 2000, så att beslutsprocessen inte ytterligare fördröjs - om den möjligheten finns, och det gör den eftersom uppdraget skall redovisas senast den 1 januari 2001. Herr talman! I betänkandet ser vi att utskottet avslår alla motioner, bl.a. med motiveringen att utskottet bör avvakta resultatet av arbetet i utredningen om barn till homosexuella föräldrar samt Socialstyrelsens enkätundersökning och uppföljningsarbete vad gäller lagstiftningen om insemination. Min önskan och min förhoppning, herr talman, är att ingen skall diskrimineras i lagstiftningen, att vi i denna kammare inte skall stifta lagar som diskriminerar människor. Hade min och många andras önskan fått råda skulle vi därför redan för länge sedan ha genomfört de krav som tas upp i motionerna. Så är det inte, i alla fall inte än. Vi kommer således att fatta beslut i sak längre fram under mandatperioden. Till dess ser jag fram emot utredningarbetet i kommittén Barn i homosexuella familjer, till vilken jag har nominerats av mitt parti. Nästa vecka har vi justeringssammanträde i lagutskottet och kommer att behandla familjerättsliga frågor med ytterligare krav på likställighet inför lagen, att alla skall behandlas lika och äger rätt till samma mänskliga rättigheter, oavsett om man är hetero-, homo eller bisexuell. Jag vill avsluta mitt anförande, herr talman, med att läsa upp ytterligare två utdrag ur Ann-Marie Helmadotters och Ann-Christine Jansons Handbok för homosexuella föräldrar, här om hur det är att möta samhället utanför familjen. De allra flesta som lever öppet har inte stött på några större problem. Så här säger Karin: "Personligen har jag fått revidera många av mina egna fördomar om heterosexuella sedan jag fick barn. På vår gård finns det en kvinna som är dagmamma. Hon är hemma hela dagarna och vet allt om alla. Jag tyckte att hon glodde surt på oss båda när vi gick arm i arm med Jon i vagnen när Ann var höggravid. Tji, vad jag bedrog mig. När vårt andra barn kom hem från BB var hon en av de första att gratulera oss båda. Jag såg att ni fick en pojke till, grattis! Gissa om jag blev häpen." Så här sade Ann: Ibland får jag frågan om vilka som är de största problemen med att vara homosexuell förälder. Jag kan ärligt säga att de problem som jag och de flesta homosexuella föräldrar upplever är - hör och häpna - precis desamma som heterosexuella föräldrar har. Eftersom ett av våra barn är ett öronbarn, har vår oro ofta handlat om öroninflammationer, feber och sjukhusbesök. Mitt liv handlar om att få tiden att räcka till för mina barn och min fru, mitt i slitet med tvätt, disk och andra praktiska saker som måste fixas. Jag har aldrig ångrat att vi skaffat oss barn. Det är det absolut bästa jag gjort i mitt liv. Jag önskar bara att jag kunde arbeta lite mindre så att jag kunde vara med mina barn ännu mer." Herr talman! Det är lyckliga människor fulla av kärlek som redan lever i det som vi nu skall utreda.

Herr talman! Vi moderater är som bekant för en allmän obligatorisk försäkring som skall ses som ett grundläggande skydd som omfattar alla. Vi anser vidare att försäkringen skall vara en omställningsförsäkring som skall träda in för att klara övergången från ett arbetet till ett annat och inte vara en permanent försörjning. Inte helt förvånande beklagar vi att socialdemokraterna i den allmänna "återställningsyran" tog bort den försäkring som den borgerliga regeringen infört. Tyvärr är detta dock helt i linje med regeringens handlande i övrigt. Man kan fråga sig vem som styr i vårt land. Är det Socialdemokraterna, är det Vänsterpartiet och/eller Miljöpartiet eller är det kanske facken som styr via Socialdemokraterna? Då det gäller dagens ämne arbetslöshetskassorna tror jag att det är det senare alternativet som gäller. Alla utom en kassa är knuten till att man måste tillhöra ett fack. Självfallet döljer sig en maktfråga i detta. Det gör att förändringar är ytterst känsliga, och försvagningar av fackens makt är helt otänkbara. Vad gör man då när det kommer en massa motioner som föreslår förändringar? Jo, man gör som man nu gjort åtskilliga gånger förr. Man tillkallar en utredning, och vips kan allt avslås med motivering att detta just nu är under utredning och att den kommer att leda till många kloka förslag där motionsförslagen kommer att övervägas. Detta är regeringens och utskottmajoritetens lösning i år, och likadant var det förra året. Ränderna sitter i. Prat och utredningar, men inga beslut. Om man bara lyssnar till vad som sägs förefaller det som om alla partier är överens om att den kanske viktigaste frågan just nu är att få folk i arbete. Det vore därför kanske inte orimligt att tro att alla åtgärder och bestämmelser som vidtas eller fastställs borde arbeta i den riktningen. Så är inte fallet! Ta som ett exempel utjämningssystemet mellan kommunerna. Denna av regeringen vidtagna "kraftfulla åtgärd" leder till att 18 kommuner förlorar på att öka sin förvärvsfrekvens. Systemet är inte ens neutralt. Man straffas om fler människor kommer i arbete. Nu återkommer vi nog till den frågan senare i vår, så jag skall inte orda mer om den här. Dessvärre går det utmärkt att också hänvisa till nuvarande bestämmelser och tillämpning beträffande arbetslöshetsförsäkringen som ett exempel som motverkar syftet. Vi moderater tycker att en arbetslöshetsförsäkring skall ses som en omställningsförsäkring, dvs. en övergång från ett arbete till ett annat. Man kan fråga sig om detta är en tolkning som vi endast delar med Kristdemokraterna och Folkpartiet. Regeringen och utskottsmajoriteten anser att försäkringen skall ses som en övergångslösning mellan de olika åtgärder som kan komma i fråga och att detta skall kunna pågå i evighet. Incitamenten att komma ut i arbete är svaga eller obefintliga. A-kassan är evig. Många kritiker och tänkare håller med oss om att a-kassan inte får vara evig. Man måste ha en bortre gräns för att öka motiven för den arbetssökande att söka ett nytt arbete och motiven för a-kassorna att lägga ned mer möda på att finna arbeten. Erfarenheten säger att ju närmare en utförsäkring man är desto angelägnare är man att få ett arbete. Vi vill ha en bortre parentes efter 300 dagar kombinerad med ett efterskydd som är längre för den äldre arbetskraften. Är man över 58 år bör ytterligare 16 månader, och för den äldre arbetskraften blir det således ännu längre. Särskilda övergångsregler behövs intill dess arbetslösheten pressats ned till acceptabla nivåer. Vi anser att ersättningen bör vara 75 % av den tidigare lönen. Högre ersättningsnivåer riskerar att motverka den mer flexibla lönebildning som Sverige behöver i dag. Ersättningsnivån skall ses tillsammans med våra förslag om lägre inkomstskatter. Vidare bör en komplettering av det grundläggande skyddet ske med tilläggsskydd genom avtal mellan fack och arbetsgivare. Ett sådant skydd bör kunna variera från bransch till bransch. Det är intressant att notera att även socialdemokraterna hade med ett förslag om en bortre parentes efter 300 dagar i förra årets förslag beträffande akassan. Efter kritik från facken togs detta bort. I år skriver utskottsmajoriteten: "En vanlig kritik som framförs mot dagens ersättningssystem är att ersättningsrätten uppfattas om obegränsad i tiden. Kritikerna anser därför att det bör införas en s.k. bortre parentes. Utskottet kan konstatera att syftet med arbetslöshetsförsäkringen har varit och fortfarande är att ersätta den enskilde för inkomstförlust vid arbetslöshet under en omställningsperiod fram till nytt arbete. En omställningsförsäkring behöver enligt utskottets mening i första hand inte ses som om att det är nödvändigt att det finns en tidsmässig gräns för ersättning". Men snälla rara! Om det inte skall finnas någon tidsmässig gräns är väl tiden inte tidsmässigt begränsad, dvs. då är den väl obegränsad? Vad menas egentligen? I dag är sambandet mellan inbetalda avgifter och utbetald ersättning obefintlig. Staten betalar en mycket stor del av kostnaderna. Den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen var tänkt som en omställningsförsäkring som skulle finansieras genom avgifter som skulle betalas av både arbetsgivare och arbetstagare. Genom den höga arbetslösheten har en kraftig underbalansering uppstått som lett till att statens andel av finansieringen har ökat och arbetstagarnas andel har minskat. Vi tycker att sambandet måste återställas så att vi återigen får en omställningsförsäkring. En högre egenfinansiering medverkar till att det inte träffas avtal som leder till ökad arbetslöshet. Finansieringen av den allmänna försäkringen bör därför till en betydande del ske genom avgifter som tas ut av den försäkrade. Vinsten är då bl.a. att man får tillbaka ett samband mellan lönebildning och arbetslöshet. Vidare förbättras arbetsmarknadens funktionssätt och kostnaderna kan jämnas ut över en konjunkturcykel. De högre premierna kompenseras genom skattesänkningar. Vi tror också som sagt på branschvisa avgifter och vill därför få till stånd en utredning som ser över möjligheterna att införa sådana. Herr talman! Det är ytterligare en fråga jag till ta upp. Det gäller utformningen av arbetsvillkoret, dvs. vilka kvalifikationskrav som ställs för att man skall kunna komma i fråga för ersättning. Utformningen av arbetsvillkoret ger besked, inte minst till unga, om samhällets syn på arbete. Ett ringa krav på arbete för att bli ersättningsberättigad skulle kunna ge det felaktiga intrycket att bidragsberoende är normalt. Det nuvarande arbetsvillkoret anser vi moderater ger just dessa felaktiga signaler, och det bör därför förändras. Vi anser att arbetsvillkoret bör ändras så att sökanden under en ramtid av 18 månader måste ha förvärvsarbetat minst 12 månader. Som alternativ till denna huvudregel bör det vara möjligt att fullgöra arbetsvillkoret i minst 900 timmar under en sammanhängande tid om 360 dagar med viss kontinuitet. Ett särskilt lägre arbetsvillkor för unga nytillträdande bör också införas. På denna punkt om arbetsvillkoret har vi moderater en egen reservation. Herr talman! Till sist kan jag inte låta bli att berätta att jag för någon månad sedan var på en konferens där Mona Sahlin höll ett anförande. Hon berättade om Einstein, som ibland var något disträ. Han hade gett sin sekreterare en bunt frågor som hon skulle skicka till hans studenter. Hon blev förbryllad och sade: Men professorn, det här är ju samma frågor som ni ställde förra veckan. Han sade: Lugn, den här veckan är svaren annorlunda. Med denna historia ville Mona Sahlin visa att vi måste vara flexibla och hitta nya svar på gamla frågor. Detta håller jag helt med om. Tyvärr måste jag konstatera att detta synsätt inte har trängt igenom då det gäller den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det enda nya skulle möjligen vara tolkningen av hur man ser på en inte tidsbegränsad tid som obegränsad. Herr talman! Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men av tidsskäl yrkar jag bifall endast till vår egen reservation 7.

Herr talman! Alltför ofta hör man i debatten om arbetslöshetsförsäkringen uttryck som att det måste skapas incitament för att människor skall bli mer aktiva i att söka jobb eller att arbetslöshetsförsäkringen inte tillräckligt motiverar den som är arbetslös och att det måste införas en bortre parentes så att inte ersättningen blir till permanent försörjning. Dessa uttalanden avslöjar en sorts cynism, en människosyn som kännetecknas av att vi människor är lata av naturen och att vi hellre lever på bidrag än gör rätt för oss. Synsättet lägger skulden på individen - du är arbetslös därför att du inte har ansträngt dig tillräckligt. Synsättet lägger också skulden på systemet i sig, att det är rätten till arbetslöshetsersättning som skulle vara orsaken till att så många går utan arbete. Det här är ett synsätt och en människosyn som inte delas av Vänsterpartiet. Och efter att ha jobbat i åtta år som socialsekreterare och bl.a. handlagt socialbidrag så vet jag inte av att jag har träffat en enda människa som inte vill göra rätt för sig. Tvärtom är det så att vi alla gör så gott vi kan utifrån de förutsättningar som vi har och utifrån de förutsättningar som ges. Uppfattningen om att arbetslöshetsförsäkringen är för generös och inte tillräckligt stimulerar människor till att söka arbete kan man finna på olika håll. Moderaterna är tydliga i sin uppfattning, men tyvärr är de inte ensamma. Om man tittar på EU kan man hitta unionens synsätt i olika sammanhang, bl.a. i ett dokument från den 6 juli förra året som samtliga finansministrar har undertecknat. Där slås det fast att de sociala trygghetssystemen behöver förändras för att incitamenten, möjligheten och skyldigheten att börja arbeta, skall öka. Vidare sägs det att det är för små fördelar att arbeta jämfört med att ta emot bidrag och att de länder som kombinerar relativt generösa bidragssystem med omfattande anställningsskydd bör se över sin lagstiftning. Detta dokument har bl.a. vår finansminister undertecknat. Som vänsterpartist kan jag konstatera att det är mycket viktigt att vara synnerligen uppmärksam när det gäller de förslag som kommer att komma kring förändringen av arbetslöshetsersättningen och att man sätter förslagen i relation till vilken människosyn som de avspeglar. Det gäller inte minst när vi så småningom skall värdera de förslag som kommer att komma från den grupp som arbetar med frågan inom Näringsdepartementet.

När det gäller risken för utförsäkringar har vi i arbetsmarknadsutskottet diskuterat farhågorna - det finns också med i betänkandet - att det finns en otydlighet när det gäller arbetsförmedlingens uppdrag att prioritera dem som riskerar att bli utförsäkrade. Anledningen till utskottsmajoritetens farhågor är signaler som har kommit från olika håll om att det kan tolkas som om arbetsförmedlingarna har fått ett minskat ansvar för dessa människor. Och visst finns det anledning till oro, och jag tänker ta upp ytterligare ett exempel. I Malmö har arbetsförmedlingen startat ett projekt som riktar sig till invandrare. Syftet sägs vara att undanröja det språkliga hindret för den enskilde att söka tillträde till arbetsmarknaden. Därför skall man bl.a. försöka utveckla ett samarbete med kommunens sfi. Med reservation för att jag inte riktigt har hunnit fördjupa mig i frågan är mitt intryck ändå att detta vid ett första påseende kan te sig som en satsning som kan stärka invandrarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Men, och det är det som gör att jag vill ta upp frågan här, projektet går också ut på att sortera bort de invandrare som bedöms ha små möjligheter att uppnå sfi-nivå. Dessa människor skall helt enkelt avföras från arbetsförmedlingen och alltså inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande, detta trots att många av dem bevisligen har varit ute i arbete eftersom de har kvalificerat sig för a-kassa respektive alfakassa. För dem som har ersättningsdagar kvar skall avaktualiseringen ske när ersättningsdagarna har tagit slut, medan övriga skall avföras direkt. Om någon av invandrarna framhärdar i att han eller hon vill fortsätta att vara inskriven på arbetsförmedlingen skall de endast erhålla basservice. Det här exemplet och även andra signaler från andra håll visar allvarliga tecken på att ett förändrat synsätt håller på att ta form och att det finns risk för att en bortre parentes smygs in i praktiken. Så på något sätt måste vi återkomma till detta i utskottsarbetet, annars riskerar vi en utförsäkringsboom med allt vad det betyder av otrygghet för den enskilde och av ökade kostnader för kommunerna i form av socialbidrag. Herr talman! Ser man till de reservationer som vi från Vänsterpartiet har fogat till betänkandet har de det gemensamt att vi vill försvara människors rättighet till ett försäkringsskydd vid arbetslöshet, en försäkring som inte har någon bortre parentes och som konsekvent bygger på arbetslinjen. Våra reservationer handlar om rätten att bl.a. genom att ta del av en aktiv arbetsmarknadspolitik få återkvalificera sig in i systemet. Vi har en reservation som handlar om tillsyn och vikten av att stärka rättssäkerheten för de arbetslösa när de av olika skäl är missnöjda med arbetsförmedlingen. Det skall då finnas en möjlighet att få sin fråga överprövad av en annan institution än av den som i förstone har fattat det beslut som man är missnöjd med. Inte minst visar exemplet från Malmö vilka konsekvenser ett beslut från arbetsförmedlingen kan få för den enskilde individen. Vidare menar vi att det är absolut nödvändigt att förändra reglerna för de många, främst kvinnor, som är ofrivilligt deltidsarbetslösa. Där har ju den s.k. DELTA-utredningen nu kommit med sitt förslag, ett förslag som vi menar ligger i rätt riktning, dvs. att man försöker hitta en lösning som ställer krav på arbetsgivaren att försöka få till stånd heltidstjänster. Nackdelen med utredningsförslaget är att man vill införa en s.k. bortre parentes, något som vi som sagt var är emot. Till sist vill jag också, innan min taletid är slut, lite kortfattat beröra vår reservation om rätten till semester för dem som är arbetssökande. Det skulle vara en viktig reform som för den enskilde skulle innebära en tillfällig lättnad för en tillfällig lättja. De som har gått utan arbete vet att det inte är något latmansgöra. De vet hur pressad man är och hur begränsad man känner sig i sitt handlingsutrymme. Att då få planera in en tids semester tillsammans med sin familj under sommaren betyder mycket, inte bara för den arbetslöse utan också för hennes eller hans familj. Det skulle ha en stark psykologisk betydelse att, i och för sig i samråd med arbetsförmedlingen, få skriva in en semester i sin almanacka, för en tid kunna slippa säga att man är arbetslös utan i stället kunna säga att man har semester - och därmed för en tid slippa kravet att alltid vara tillgänglig för arbetsförmedlingen. För de övriga reservationerna hänvisar jag till texterna i betänkandet. Jag står självfallet bakom samtliga reservationer. Men vi har valt att yrka bifall till reservationerna 2, 12, 18 respektive 19. Jag utgår från att reservation 18, som vi har tillsammans med kd och Centern, kommer upp till diskussion senare i debatten.

Herr talman! Arbete åt alla är ett viktigt politiskt mål för oss kristdemokrater. Arbetet har ett egenvärde, men det betyder inte att avsaknaden av arbete påverkar människans värde. Det är viktigt för oss kristdemokrater att göra det påpekandet. 10,6 % är arbetslösa - och flertalet av dem vill mest av allt ha ett jobb. Vad finns det för hinder? På regeringens bord ligger i dag mängder med förslag från övriga partier, från tillväxtgrupper, från småföretagare, från alla möjliga håll, på hur tillväxten och skapandet av nya jobb kan öka. Det är bara att sätta i gång. har a-kassan ständigt förändrats, och redan fattade beslut har rivits upp. Ersättningsnivån sänktes med hjälp av Centern till 75 % för att sedan höjas i god tid innan valet. År 1998 beslutade majoriteten i riksdagen om en ny och allmän arbetslöshetsförsäkring som skulle vara anpassad till en modern arbetsmarknad. Vi har alla sett att så inte är fallet. Den innehåller fortsatt en rad olika brister där krångelverket har blivit ännu större. Studenterna som inte fick sommarjobb fick plötsligt inte räkna studietid som överhoppningsbar tid. Rätt till a-kassa från 20-årsdagen i stället för efter kalenderår ger fördelar till dem som är födda första kvartalet på året. Det är exempel på regler som har kommit till utan eftertanke och utan insikt om dess konsekvenser. A-kassereglerna är i dag ett socialdemokratiskt lappverk, en övervintring från en tid med betydligt lägre arbetslöshet och är inte alls det system som arbetsmarknaden i dag behöver. Nu har återigen en arbetsgrupp tillsatts som skall lägga fram förslag i september. Det är fantastiskt. Bara ett år efter det att en ny a-kassa har införts, där socialdemokraterna tillsammans med Centern bestämt utformningen, underkänner man sitt eget förslag. Det behöver göras om. Det hade varit bättre om framtidstankarna i fråga om a-kassan hade tänkts från början innan beslutet fattades. Denna plottrighet och brist på helhetstänkande skapar osäkerhet hos alla, både hos personalen som skall handlägga a-kassan och hos de arbetslösa. Hur skall de arbetslösa kunna lita på socialdemokraterna? Jag hoppas att Kristina Zakrisson så småningom kan besvara frågan. Hur skall de kunna lita på att man denna gång kan åstadkomma ett regelverk som håller mer än ett år? När skall ni bestämma er för långsiktighet i a-kassetänkandet? Ni kunde åtminstone börja använda en bäst före-märkning på akasseförslagen. Arbetslöshetsförsäkringen måste ha enkla, överblickbara regler som uppmuntrar allt arbete i alla former. Kristdemokraternas a-kassa har följande grundelement. Vi menar att tillhörigheten till en a-kassa skall vara obligatorisk. Socialdemokraterna, tillsammans med sina stödpartier, vill fortsatt ha en frivillig försäkring. Är det bra, Kristina Zakrisson, att människor i dag står arbetslösa utan skydd? Kristdemokraterna menar att arbetslösheten är en kostnad som vi solidariskt skall dela och samfällt arbeta för att utplåna. Varje enskild människa skall ha en grundtrygghet i delaktighet i a-kassa - också de som i dag har valt att stå utanför. Det skall vara en omställningsförsäkring. Incitament skall skapas för att också byta bransch och yrke. Försäkringen skall finansieras genom avgifter, vilket ger en bättre grund för lönebildningen. Avgiften sjunker när arbetslösheten sjunker. Vi menar att den kostnaden bör fördelas i lika delar mellan arbetstagare, arbetsgivare och över statsbudgeten. För den enskildes del har vi kompenserat den ökade kostnaden med sänkt skatt med hjälp av en höjning av grundavdraget, vilket mer än väl tillgodoser utrymmet. Arbetsvillkoret bör vara nio månader. Vi har ett lågt arbetsvillkor i Sverige. Det är rimligt att vara en längre tid i arbete innan man kan komma i åtnjutande av bidragssystemet. I Danmark har arbetsvillkoret höjts till 12 månader, i Norge är det nio månader. Däremot är det oerhört viktigt att ha en låg tröskel vad gäller att allt utfört arbete skall räknas. Säsongsarbete, projektarbete och deltidsarbete - allt skall räknas till godo som kvalificerande för arbetslöshetsförsäkring. För att åstadkomma detta krävs att man slopar kravet på minsta antal arbetade timmar per månad. Sådana krav diskvalificerar i dag många människor som faktiskt arbetar, bara för att de har förlagt sin arbetstid på ett mer flexibelt sätt än vad dagens stelbenta regelsystem tillåter. Jag såg en sammanställning med kortast möjliga text över arbetsvillkoret i Sverige jämfört med andra nordiska länder. Det behövdes 15 rader för att beskriva arbetsvillkoret i Finland, i Norge och på Island. Det är bra att regeringen i kommande proposition - enligt uppgift från Björn Rosengren - tagit bort förslaget att undandra missionärers och biståndsarbetares rätt till a-kassa. Det är ett oskick att ge sig på små och svaga grupper som gör storslagna insatser under ofta ganska påfrestande omständigheter. Jag tolkar det så att den opinion som bl.a. kristdemokraterna tidigt varit med om att starta faktiskt har gett utslag här. Men visst är det konstigt tänkt; när man utför ett avlönat arbete i sitt eget hem i egenskap av familjehemsförälder, är man trots detta inte berättigad till akassa. Detta är stelbenthet och ideologiskt tänkande i gamla strukturer. Incitamenten för att skaffa arbete måste vara stora. Arbetslinjen skall gälla. Det måste alltid vara mera lönsamt för den enskilde att ta ett kort tillfälligt arbete än att låta bli. Varenda timme arbete som man kan erhålla måste belönas i systemen - allt annat blir absurt. Vi vet genom studier att ett tillfälligt jobb ofta kan ge en anställning av något slag. Därför är DELTA utredningen på fel väg när man vill införa en bortre parentes efter 52 veckor. Då skall det inte längre vara möjligt att jobba deltid och stämpla deltid. Ett dylikt system ger den enskilde en orimlig valsituation. Skall han välja en arbetsmarknadsutbildning på heltid och ta steget bort från ett jobb på befintlig arbetsmarknad? Eller skall han välja ett jobb på deltid och straffas ekonomiskt genom att förlora sin a-kassa? Är uppmuntran till ett sådant beteende etiskt försvarbart? Om han väljer att vara kvar på ordinarie arbetsmarknad får han leva på en halv lön och komplettera med socialbidrag, dvs. kostnaden förflyttas från statskassan till kommunerna. Inget sägs för övrigt om att finansieringsprincipen skall gälla. Dessutom finns det förslag i DELTA-utredningen om att den som söker heltidstjänst inte skall behöva betrakta ett deltidsjobb som "lämpligt". Man skall alltså kunna tacka nej eftersom arbetsmängden inte är tillräcklig. Det är fullständigt vansinnigt och ger helt fel signaler. Allt arbete man kan få som arbetslös måste betraktas som viktigt och värdefullt, inte bara om det passar in i arbetsförmedlingarnas och akassornas färdiga mallar. DELTA-utredningens förslag är - om de återkommer i propositionen - bara ännu ett utslag för socialdemokratisk klåfingrighet. Var snäll och låt bli! Vi kristdemokrater menar att grundtryggheten för den enskilde måste finnas. Man kan fråga sig vart regeringen är på väg när tydliga tecken kan spåras på att en bortre parentes är på väg. Jag nämnde DELTA utredningen. I proposition 1996/97:107 skrevs att man skall lämna förslag om en treårig begränsad ersättningsperiod. Den nya åtgärden arbetspraktik har också uppfattats som att den enskilde kan ställas utan skydd. Volymmålen är borttagna. Vad har den enskilde långtidsarbetslöse för garanti för att inte bli utförsäkrad i dag? Här krävs ett klargörande från Arbetslösheten kostar i dag statskassan 150 miljarder. Det är gigantiska summor. Tillväxtförslagen fattas. Det tänks och tittas på mycket i Rosenbad, men det skapar inga nya jobb - mer än i Rosenbad, där arbetsstyrkan växer. Men för Sveriges del blir den effekten bara marginell. Med kristdemokratisk politisk skulle vi ha en betydligt lägre arbetslöshet, vilket skulle minska kostnaderna för a-kassan. Vårt budgetförslag innebär bl.a. en satsning på sänkt skatt inom tjänstesektorn och en förstärkning av kommunernas och landstingens ekonomi, vilket skulle innebära personalförstärkningar bl.a. inom vård och omsorg. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 20.

Herr talman! Det finns en utbredd misstro mot att våra socialförsäkringar fungerar när vi verkligen behöver dem. Många är oroliga för att spelreglerna inte skall ligga fast, att ersättningsnivåer skall ändras över en natt och att ingångna löften plötsligt skall svikas. Denna oro är lätt att förstå. Under 1990-talet har reglerna för de svenska socialförsäkringarna ändrats hundratals gånger. De flesta av dessa ändringar är i och för sig små i den meningen att de inte berör så många individer, men å andra sidan kan just de individerna ha påverkats på ett mycket långtgående sätt. Några tiotal av ändringarna kan definieras som stora genom att de berör många - det gäller bl.a. sänkningen av ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringarna - eller ha principiell räckvidd, som avskaffande av den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, som kort dessförinnan hade införts av den borgerliga regeringen. Återkommande undersökningar visar att förtroendet för socialförsäkringarna sjunker. Det är ett allvarligt problem genom att människors otrygghet ökar. I konjunkturskeden där en ökning av den privata konsumtionen vore önskvärd kan en sådan hållas tillbaks helt enkelt av att människor är så oroliga för sin framtid. Tjänstemannarörelserna, TCO och SACO, har visat starkt missnöje med den socialdemokratiska regeringen, som inte har förmått samla sig till en bra politik när det gäller socialförsäkringarna. TCO ordföranden Inger Ohlsson har bl.a. sagt att hon tycker att regeringen lyssnar för mycket på LO. Trots att socialdemokratin ideologiskt bekänner sig till försäkringsprincipen i välfärdspolitiken är man ändå ständigt beredd att göra avsteg från principerna. En viss grupp skall gynnas, och en annan grupp skall missgynnas. Låt mig påminna om några exempel ur den socialdemokratiska politiken sedan valet 1994 när det gäller just arbetslöshetsförsäkringen. Motivet ansågs allmänt vara att socialdemokraterna fallit undan för att LO anser sig behöva fackliga a-kassor som argument vid sin medlemsvärvning. · Egenavgiften till a-kassan avskaffades, trots enorma behov av intäkter. I stället infördes en högre egenavgift i sjukförsäkringen, som redan gick med överskott. trots ett löfte att höja den till 90 %. Nu är den visserligen höjd igen. Dessa exempel räcker för att visa att politiken präglats av förvirring och en stor portion principlöshet. Grunden för de resurser som krävs för en generell välfärdspolitik är arbetet. Arbete är också en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Alla människor har också en skyldighet att försöka försörja sig själva. Staten bör omfördela samhällets resurser så att alla - inte bara vissa människor - ges möjligheter till självständigt liv. Staten skall via skatter, avgifter och sociala trygghetssystem försöka minska skillnaderna mellan människor som beror på omständigheter som ligger utanför deras påverkan. Skillnader som skapar bättre totala förutsättningar och villkor även för de sämst ställda skall däremot inte motverkas. En politik utefter dessa principer uppfyller bäst de liberala målen om alla människors rätt till ett självständigt liv och till möjlighet att växa. Folkpartiet anser att det bör införas en allmän och obligatorisk försäkring. Denna försäkring skall ge den enskilde ekonomiskt skydd när hon eller han söker ny sysselsättning. Det måste alltid löna sig att arbeta. Försäkringen skall innehålla en självrisk som motverkar överutnyttjande och stimulerar till arbete och till en så kort försäkringsperiod som möjligt. Genom en försäkringsmässig koppling mellan avgifter och förmåner minskar de s.k. skattekilarna, och det lönar sig bättre att arbeta. Försäkringen skall finansieras med avgifter och med direkta statsbidrag. Försäkringen skall huvudsakligen finansieras genom egenavgifterna. Detta bidrar till att göra försäkringsmässigheten tydlig. För att förbättra lönebildningen bör medlemsavgifterna variera mellan olika kassor med olika verksamhetsområden beroende på löneläge och arbetslöshetsnivå just där. Genom att försäkringen lyfts ut ur statsbudgeten och särredovisas ökar dess legitimitet. Det är viktigt att taket i arbetslöshetsförsäkringen sätts så att det stora flertalet inkomsttagare ligger under taket. Eftersom inga avgifter skall tas ut där inga förmåner finns måste taken för förmånen och taket för avgifter vara desamma. Vi i Folkpartiet föreslår att taket i arbetslöshetsförsäkringen på sikt skall vara detsamma som överenskommits för det reformerade pensionssystemet, nämligen 7,5 s.k. lönebasbelopp. En övergång till lönebasbelopp betyder att förmåns och avgiftstaket räknas upp med standardstegringen i samhället. Arbetslöshetsförsäkringen skall alltså vara allmän och obligatorisk. Vi folkpartister ser inga skäl till varför inte alla inkomsttagare som uppfyller kravet på en fast anknytning till arbetsmarknaden skall ha rätt till en inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. Men det är också viktigt att betona att arbetslöshetsförsäkringen skall vara en omställningsförsäkring med lång anknytning till arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen, som skall vara tidsbegränsad, bör också kompletteras med ett nytt skydd för utförsäkrade. Detta skydd skall inte, som socialbidrag, prövas mot innehav av t.ex. bil, egen bostad eller sommarstuga. Ett villkor för stödet är självfallet att individen står till arbetsmarknadens förfogande. Avslutningsvis, herr talman, vill jag också säga att det är väldigt bra att biståndsarbetare och missionärer nu får möjlighet att erhålla arbetslöshetsersättning i de fall de blir arbetslösa efter fullgjord tjänstgöring. Detta är ett krav som bl.a. folkpartisten Runar Patriksson framgångsrikt drivit med mycket starkt engagemang. Jag stöder naturligtvis Folkpartiets samtliga reservationer, men nöjer mig i dag med att yrka bifall till reservation nr 10.

Herr talman! A-kassan är krånglig, dyr och byråkratisk. Kraven är för höga. Inför en sorts grundtrygghet i stället. Det som jag nu har sagt tycker över hälften av de tillfrågade i en nyligen gjord undersökning. 52 % av dessa människor är för en allmän arbetslöshetsförsäkring för alla. Bara 30 % vill att a-kassan skall vara kvar på samma sätt som i dag. Bland arbetslösa vill närmare 72 % ändra på a-kassan och ha ett system med grundtrygghet. Då skulle de som nu inte har rätt till a-kassa slippa leva på socialbidrag. Risken för rundgång mellan åtgärder och ersättningsperioder skulle avta. Dagens socialförsäkringssystem har vuxit fram ur olika historiska förutsättningar och uppvisar tillsammans en brokig bild som är svår att förstå för de flesta. Mycket kan göras för att samordna system och göra dem billigare, enklare och mer lättbegripliga. Den översyn som skett i ett flertal utredningar de senaste åren har inte lett till förslag om den nödvändiga förenklingen och samordningen av socialförsäkringssystemen. Problemet verkar vara att ingen tar det nödvändiga helhetsgrepp som behövs. I dag faller många långtidsarbetslösa ur akassesystemet. Exakt hur många svenskar som går på socialbidrag därför att de är arbetslösa och inte med i arbetslöshetsförsäkringen är det ingen som vet i dagens läge. Inträdeskraven är i dag för hårda. De bör sänkas, så att inte så många lämnas utanför. Till dagens betänkande har Miljöpartiet fogat ett särskilt yttrande som behandlar vårt förslag om ett samordnat ersättningssystem vid arbetslöshet, ohälsa och föräldraskap. Herr talman! Socialförsäkringarna skall främst vara ett socialt skyddsnät som skall ge en grundläggande försörjning till den som av olika anledningar inte kan försörja sig själv. Systemet skall vara heltäckande, så att så få som möjligt faller mellan stolarna och tvingas leva på socialbidrag. Det innebär bl.a. att kvalifikationsregler och andra krav skall utformas så att så få som möjligt utestängs. Försäkringarna skall i första hand tillgodose en grundtrygghet som alla solidariskt och efter förmåga skall bidra till att finansiera. Det bör inte vara en uppgift för det statliga försäkringssystemet att i varje läge garantera att människor för all framtid skall kunna behålla en gång uppnådd högre konsumtionsstandard. En sådan garanti blir alltför dyrbar och kan likaväl tillgodoses av var och en med eget sparande eller egen försäkring. Det är viktigare att knappa skatteinkomster i första hand används för att garantera en bra standard i den gemensamma vården, omsorgen och utbildningen. Detta bör också ligga mer i välbeställda personers intresse än att de i varje läge skall få en statlig garanti för sin konsumtionsstandard. För att tillgodose kraven på helhetssyn och grundtrygghet bör socialförsäkringssystemen utformas med en kortvarig del, en omställningsförsäkring, och en del som skyddar vid långvariga inkomstbortfall. Vi vill införa ett s.k. brutet tak under de två första åren som skall följas av en grundtrygghet som är lika för alla. I sjuk-, föräldra och arbetslöshetsförsäkringarna skall det införas ett tak på 6 1⁄2 basbelopp. Ersättningsnivån bör höjas till 85 % för inkomsten upp till 4,2 basbelopp. Och för den del av inkomsten som ligger därutöver bör ersättningsnivån ligga på 40 %. Det är bra att regeringen nu skall se över arbetslöshetsförsäkringen i en arbetsgrupp. Att arbetsgruppen bl.a. skall titta på inträdesregler och arbetsvillkor och eventuellt mildra dessa är bra. Herr talman! Det särskilda medlemsvillkoret har medfört att människor inte riktigt vet om de är med i a-kassan eller inte. Det här framkom när arbetsmarknadsutskottet träffade Arbetslöshetskassornas samorganisation. Jag tänker t.ex. på dem med jourtjänstgöring eller korta vikariat. Dessa människor kommer aldrig att komma in i a-kassan. Det gäller t.ex. människor i turistbranschen, guider och översättare. Många av dem är, helt naturligt, kvinnor. Herr talman! Miljöpartiet har också invändningar när det gäller de oerhört stränga villkoren med karensdagar när man slutar en anställning utan giltig anledning. Utskottet gjorde vid förra behandlingen skrivningar som skulle vara generösa, men det har i verkligheten visat sig att de som har slutat sitt arbete behandlas hårdare än andra kategorier. Det är bra att utskottet nu uttalar att arbetsgruppen skall se över de här reglerna; det gläder mig. arbetsdagar. Undantag kan göras om synnerligen starka hälsoskäl eller sociala skäl föreligger. Denna långa karenstid infördes av regeringen för tre år sedan, och det underförstådda politiska budskapet var att man i tider av hög arbetslöshet inte tolererar att människor slutar på ett arbete om det inte innebär att de går direkt över till en annan tjänst. Detta kritiserades av bl.a. Arbetslöshetskassornas samorganisation som menade att beslutet saknade ordentligt underlag och att konsekvensanalysen var bristfällig. A-kassornas samorganisation hävdade att beslutet motverkade sitt eget syfte, eftersom det skapade en inlåsning på arbetsmarknaden, som vare sig gagnar den som vill ta sig ifrån ett arbete eller den arbetslöse som skulle kunna komma i dennes ställe. Som arbetsmarknaden ser ut är det mycket svårt att gå direkt från en tjänst till en annan om man inte tillhör en exklusivt utbildad grupp, vars utbildning är högt åtråvärd. Att seriöst söka annat arbete är en heltidssysselsättning som är svår att förena med heltidsarbete. Detta bekräftas av de krav som samhället ställer på arbetssökande. Enligt en undersökning av hur arbetslösheten påverkar attityderna, inte bara hos dem som står utan arbete utan också hos dem som har arbete, visar det sig att den grupp som skulle vilja säga upp sig från en fast tjänst för att söka annat arbete - det är så många som 28 % - mådde väldigt dåligt, t.o.m. sämre än dem som hankade sig fram mellan vikariat. För mig innebär den här regeln att möjligheten att utvecklas i sitt arbetsliv eller göra någonting konstruktivt åt en ohållbar arbetssituation förbehålls de välbärgade som har möjlighet att leva på sparade pengar i två månader. Människor som av olika anledningar mår dåligt på sin arbetsplats och som kanske t.o.m. får läkarintyg på att de är i psykisk obalans på grund av hur det är på arbetsplatsen får inte den behandling som kanske kunde ha förväntats. När man efter stor ångest har lämnat sin arbetsplats möts man av beskedet att man har 45 arbetsdagars karenstid vad gäller a-kassan. I den situation som man då befinner sig är det ett hårt slag. Man skall betala hyra, dagis m.m. Och när allt faller sönder tar man till slut till drastiska åtgärder och klarar sig inte riktigt längre.

Herr talman! Jag måste säga att jag blir storligen förvånad när jag hör Barbro Johanssons inlägg. Den politik som beskrivs där skiljer sig markant från den politik som Miljöpartiet har ställt sig bakom i form av utskottets förslag, socialdemokraternas förslag. Här hör vi talas om brutet tak, ersättningsnivå på 85 %, fyra månader som arbetsvillkor, ändrade regler när det gäller karensdagar osv. På en rad punkter skiljer sig det som Barbro Johansson nu har dokumenterat som Miljöpartiets förslag ifrån det förslag som man har ställt sig bakom vid utskottets behandling. Min fråga till Barbro Johansson är: Finns det ett löfte om att alla de saker som förekom i anförandet kommer att behandlas i den arbetsgrupp som nu är tillsatt, eftersom det inte finns några reservationer mer än när det gäller en liten bifråga i utskottets betänkande?
Herr talman! När det gäller Maria Larssons frågor kan jag säga att vi har en reservation, och den gäller avstängningsreglerna. Men jag skulle egentligen inte behöva reservera mig, eftersom utskottet har skrivit att arbetsgruppen skall se över de här inlåsningseffekterna på grund av de karensdagar som finns. Men jag kommer ändå att yrka bifall till den reservationen. När det gäller de andra sakerna är det som vi har sagt väl känt av utskottet. Detta har jag pratat om i fem år. Dessa synpunkter har vi alltid haft. Vi har alltid väckt stora motioner om detta. Men det här året väckte vi inte motionen om arbetslöshetsförsäkringen. Jag har däremot ett särskilt yttrande om det som jag har sagt förut och även påpekat i våra budgetmotioner.
Herr talman! Både Barbro Johansson och jag vet att reservationer smäller lite högre än ett särskilt yttrande om man tycker annorlunda. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Miljöpartiet har lagt sig platt för socialdemokraterna i det här avseendet. Jag förstår också att det egentligen inte finns några löften om att de saker som Barbro Johansson har tagit upp skall tas med i arbetsgruppens arbete. Jag tycker att Barbro Johansson är en mycket stor optimist. Hon är glad över arbetsgruppen, som har satt i gång med att arbeta, och hon hoppas att den skall tillvarata alla Miljöpartiets intressen, trots att Miljöpartiet inte har någon plats i arbetsgruppen. Jag skulle nog inte vara lika optimistisk i det läget.
Herr talman! Jag vet inte vilka andra partier som har plats i arbetsgruppen. Jag tror att arbetsgruppen skall tillsättas inom Näringsdepartementet. I budgetdebatten före jul uttryckte bl.a. Erik Åsbrink förståelse för våra förslag vad gäller grundtryggheten; man kanske skall se över detta så småningom. Så vi har visst fått vissa utfästelser. Det är ingenting som säger att det måste bli så här, men jag tror säkert att man i den här arbetsgruppen kommer att ta upp bl.a. de avstängningsregler som jag nämnde, trots att jag nu reserverar mig i det avseendet. Att vi har det här förslaget är absolut inte okänt för någon.

Herr talman! Arbetslöshetsförsäkringen och regelverket runt den är nästan ständigt uppe till diskussion. Det är inte så konstigt, eftersom detta har väldigt stor betydelse för många människor. I dag har det stor betydelse för alldeles för många människor, skulle jag vilja säga. Som några har påpekat tidigare har vi gjort ett stort antal förändringar under de senaste åren. Men såvitt jag förstår är hälften av dem gjorda under den borgerliga regeringens tid. Och jag anser att det finns anledning att göra förändringar om man ser att det är fel i regelverket. Den allmänna, sammanhållna arbetslöshetsförsäkring som infördes 1998 och som gäller i dag var menad att i viss mån anpassas till förändringar på arbetsmarknaden. Men trots att vi nyss har infört den finns det skäl att återigen se över den. Syftet med försäkringen är att ge den enskilde möjlighet till omställning till ett nytt arbete. Många ute bland allmänheten, och också bland oss politiker, antyder ibland att de som är arbetslösa faktiskt inte vill arbeta. Detta tror jag är en myt och en fördom. Det är alldeles fel. Jag har träffat väldigt många arbetslösa. Det är som Margareta Andersson sade: Den här försäkringen är till för att den som råkar ut för en katastrof skall få ersättning. Jag tror att alla som blir arbetslösa tycker att det är en katastrof. Det regelverk vi har i dag kan ge utrymme för lite olika tolkningar. Vi har i utskottet fått signaler om att man kan göra olika tolkningar i olika delar av landet och i olika kassor, t.ex. av vad som är ett lämpligt arbete och vad som är ett rimligt pendlingsavstånd. Tillsynsmyndigheten har uppmärksammat det här, och därför har den arbetsgrupp som regeringen tillsatt fått i uppdrag att se över rättssäkerheten. Tyvärr pratar man för sällan om rättssäkerheten för de arbetslösa. Alldeles för ofta pratar man om deras skyldigheter, precis som om man inte trodde att de uppfyllde sina skyldigheter. Jag skulle vilja säga att alla som är arbetslösa gör allt för att få ett nytt jobb. Någon här sade - jag kommer ärligt talat inte ihåg vem - att incitamentet att söka jobb ökar ju närmare utförsäkringen man kommer. Det är inte alls sant. Vi har haft föredragningar i utskottet där man sagt att det inte finns någon sanning i detta. Det är ännu en myt som man sprider. Många av dem som i dag är arbetslösa - som kanske jobbat 10 år, 20 år eller ännu längre och sedan blivit arbetslösa - har ingen lång teoretisk utbildning. I dag krävs det minst gymnasieutbildning för att få jobb. För dessa människor kan det ta lång tid att skaffa sig den utbildning som gör att de får nytt jobb. Det kan ta längre tid än 300 dagar. Jag menar att den omställningsförsäkring vi har skall omfatta den tid det tar för den arbetslöse att skaffa sig möjligheter att få ett nytt jobb. Då finns det ingen anledning att ha en bortre parentes. Tidsbegränsningen är när man kunnat skaffa sig möjligheter att åter få ett jobb. Fru talman! Under den senaste tiden har arbetsmarknadspolitiken mer och mer inriktats på kvalificerad arbetsmarknadsutbildning. Det är också riktigt, därför att den politiken har visat sig leda till att man i hög grad får jobb. Det är en dyr åtgärd, men den ger goda resultat. Väldigt många får jobb, och företag som saknar en viss kompetens får sina behov tillgodosedda. Denna satsning på kvalificerad arbetsmarknadsutbildning, som alltså är dyr, får dock inte innebära att de som inte kan få del av den hamnar utanför. Arbetsförmedlingarna måste fortfarande aktivt jobba med dem som är långtidsinskrivna. Det finns all anledning att se till att den som är arbetslös har möjlighet att få en åtgärd. Om man inte kommer ut i arbetslivet över huvud taget, om man är hemma, är passiv, tappar kontakten med arbetskamraterna, inte har några arbetsuppgifter eller någon som frågar efter en - då har man naturligtvis ännu svårare att komma tillbaka. Därför är alla åtgärder viktiga, även de som inte är av direkt utbildningskaraktär. Utskottet har också sagt, som det står i betänkandet, att avsikten med att avveckla åtgärderna arbetsplatsintroduktion och arbetslivsutveckling inte har varit att fler personer skall bli utförsäkrade. Arbetslinjen skall givetvis fortfarande hävdas, och det gör man bäst genom att se till att de arbetslösa kan vara aktiva. Jag menar att alla åtgärder är lika viktiga. Även om arbetsmarknadsutbildning fortare ger ett jobb är det viktigt att de som inte är på den nivån att de kan börja på en sådan får andra åtgärder. Fru talman! Den arbetsgrupp som skall se över försäkringen har också fått i uppdrag - nu skall jag läsa innantill - att utreda om det bör öppnas en möjlighet att en arbetslös i vissa fall får behålla en mindre del av sin arbetslöshetsersättning under en begränsad övergångstid i en ny anställning. Man menar nämligen att det finns skäl att se om en kombination av att ändra regelverket i arbetslöshetsförsäkringen och förenkla regelverket när det gäller arbetsmarknadspolitiken kan öka tillväxten. Alla åtgärder som gör att folk lättare får jobb är viktiga, och då finns det skäl att förändra regelverket. Barbro Johansson tog upp risken för inlåsningseffekter om vi har för hårda sanktioner när man själv säger upp sig. Att se på detta är också ett uppdrag som arbetsgruppen har. Jag läser innantill igen: I detta sammanhang bör även prövas om en konsekventare och mer ändamålsenlig tillämpning av sanktionsreglerna kan åstadkommas genom att reglerna mildras. Återigen är det samma sak: Vi har infört det här regelverket för ett år sedan, men ser vi att det finns regler som motverkar arbetslinjen skall vi ändra dem. Det tror jag gynnar den arbetslöse. Fru talman! Vi socialdemokrater anser inte att det finns anledning att införa en bortre parentes. Vi anser att den omställningsförsäkring vi har skall gälla tiden tills den arbetslöse har kunnat omställa sig till ett nytt arbete.

Fru talman! Det var intressant att höra Kristina Zakrisson säga att det är fel på det regelverk som infördes för drygt ett år sedan av socialdemokraterna. Jag tycker bara att det är så förfärligt synd, med tanke på alla de arbetslösa och all den personal som skall hantera a-kassans regler, att man inte tänkte till innan. Varför tänkte man inte in dessa konsekvenser, som var ganska lätta att förutsäga? Då hade vi besparat väldigt många människor väldigt mycket onödig oro. Hur kommer det sig att man t.ex. inte tänkte in vad som skulle uppstå när det gällde studenternas akassa? Hur kommer det sig att man inte alls har tänkt in det här med familjehemsförälders a-kassa? Jag har läst direktiven till arbetsgruppen, och jag tycker att tilltron till denna grupps arbete är väl stor. Direktiven i sig är ganska plottriga. Jag är ganska övertygad om att detta inte kommer att förenkla regelsystemet särskilt mycket utan snarare vara en fortsättning på den lapptäcksteknik som socialdemokraterna har tillämpat under ganska lång tid. Lägger man dessutom till Miljöpartiets nya förslag, som har framförts här i kväll och som tydligen också skall behandlas i arbetsgruppen, kommer det nog att bli ganska besvärligt att förenkla regelsystemet. Och att tro att regelsystem inom a-kassan i sig kan öka tillväxten får inte jag att gå ihop.
Fru talman! Maria Larsson är väldigt kritisk till socialdemokrater och vårt sätt att införa regler. Hon tycker att det är vansinne att införa ett regelsystem som vi från början konstaterar är fel. Jag tror inte att jag sade att detta var ett dåligt system. Jag sade att det är ett regelverk med många olika regler, och om det finns regler som har blivit fel såtillvida att de inte främjar arbetslinjen skall vi naturligtvis vara beredda att se över och ändra detta. När det gäller familjehemsföräldrars rätt till akassa ser i alla fall jag det på det sättet att det inte är en anställning att vara familjehemsförälder. Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring för den som har ett jobb, blir arbetslös och mister sin inkomst. Vill man försörja sig som familjehemsförälder anser jag nog att man måste bilda ett företag och starta ett vårdhem. Man måste ha minst tre ungdomar. Ser man det mer som en inkomst, nästan affärsmässigt, skall man kanske göra någonting annat än vara familjehemsförälder.
Fru talman! Jag anser att uppgiften att vara familjehemsförälder är ett arbete. Jag är av den åsikten att allt arbete skall kunna generera möjlighet till akassa. Jag tycker att det är ett tråkigt undantag att den här regeln finns. Jag blir inte riktigt klok på om Kristina Zakrisson är stolt över de a-kasseregler som kom till 1998 eller inte. Det är en lite konstig argumentation. Men om jag förstod slutledningen rätt är det i alla fall så att reglerna blev fel och nu gör vi om dem. Jag har inte tilltro till att det kommer att förenkla regelsystemen. Kristina Zakrisson har talat sig varm för att det skall finnas en grundtrygghet. Om det är vi tämligen överens. Men vi vill sträcka den grundtryggheten lite längre, till att innefatta alla, även de som i dag står utan a-kassan därför att de har valt att inte gå in i akassesystemet. Vi säger att a-kassan skall vara obligatorisk. Är inte det att erbjuda ännu fler människor en grundtrygghet?
Fru talman! Jag vill fortfarande hävda att det inte är en anställning att vara familjehemsförälder. Däremot förnekar jag inte att familjehemsföräldrar gör en väldigt bra insats. Jag har själv som ordförande i socialnämnden tidigare varit med om att familjehemsföräldrar som under en kortare tid varit tvungna att vara lediga från sina jobb, kanske ett par månader i början, fått ersättning från socialnämnden för förlorad arbetsförtjänst. Bägge två jobbade, men tog ändå hand om barn. Det är ju helt naturligt. Jag skulle fortfarande vilja hävda att det är en väldigt bra insats att vara familjehemsförälder, man får betalt för det. Men det är inte en anställning i vanlig mening. Sedan frågar Maria Larsson om jag är stolt över akassesystemet. Jag är stolt över att vi har en arbetslöshetsförsäkring, och jag tycker att den är hyfsat bra. Men det finns skavanker i den. Därför tycker jag att det är bra att arbetsgruppen skall se över den. Som vi tidigare har hört finns det de som tycker att arbetsvillkoret är alldeles för lågt. Det finns de som tycker att det är för högt. Det beror alldeles på vad man menar med försäkringen. Vi socialdemokrater vill för vår del ha en inkomstbortfallsförsäkring, inte den grundtrygghet som Maria Larsson pratar om.

Fru talman! Jag skall börja med att säga att jag är överens med Kristina Zakrisson i alla fall på en punkt. Det är att det är alldeles för många som är beroende av a-kassa. Hon sade att reglerna tolkades olika i olika akassor. Det är just det som är problemet. Systemet är väldigt krångligt. Jag åkte tåg i måndags. Vad hittar man där om inte SJ:s tidning Kupé, senaste numret. Där står det: A-kassan är krånglig, dyr och byråkratisk, och varför skall den vara kopplad till facket? Nu sprids det till hela svenska folket att man tycker att det är på det sättet. Då bör man väl vidta alla möjliga åtgärder för att göra det mindre krångligt och kanske inte heller koppla det till facket. Kopplingen till facket har inte Kristina Zakrisson berört. Det är väldigt krångligt, men incitamenten då, vad gör man med dem? De bör ju öka. De flesta tänkare och kritiker säger att det minskar incitamenten om man vet att man aldrig blir utförsäkrad. Med ert system blir man ju inte det. Systemet är tydligtvis obegränsat. Jag har inte fått något bevis för det heller. Man går från den ena åtgärden till den andra om det inte finns någon som helst bortre parentes. Så är det bara. Det här insåg t.o.m. socialdemokraterna förra året, när man hade ett förslag på 300 dagar. Sedan har man frångått det. Nu finns det tydligtvis inte kvar. Nu är det obegränsad tid som gäller. Vad vill ni egentligen?
Fru talman! Först och främst skulle jag vilja säga som jag ibland brukar säga till min egen mamma: Allt som står i tidningen är inte sant. Visserligen kanske SJ:s tidning är mer att lita på än många andra, men i alla fall. Det står att systemet är dyrt och krångligt. Dyrt beror på vad man ställer det i förhållande till. Jag tycker att det är värt pengarna. Krångligt kan det nog vara i mycket, därför att det innebär ett stort mått av kontrollsystem. Det är ett så stort mått att jag tror att många av dem som är arbetslösa nästan känner sig som kriminella därför att de måste bevakas så väldigt mycket. Frågan ställdes om varför a-kassan är kopplad till facken. Vi har i dag den fristående alfakassan. Det är ungefär 8 000 personer som har anslutit sig. Det verkar inte vara ett skriande behov av en fristående kassa. Jag tror faktiskt att många väljer att gå med i facket, a-kassa eller inte. Under 90-talet har faktiskt fler och fler löntagare gått med i facket. 84 % av arbetarna är med, och ca 80 % av dem som är arbetslösa är fackligt organiserade. Man väljer alltså att gå med i facket. Det verkar inte vara så att folk upplever det som ett problem eller ett hot, tvärtom. Jag tror också att det fackliga arbetet har väldigt stor betydelse. Även om man bortser från a-kassan tror jag att arbetsgivarna och företagen tjänar på att ha ett bra fackligt arbete. Det gynnar både arbetsgivaren och dem som arbetar på företaget om man har ett bra samarbete.
Fru talman! Det är alldeles riktigt. Facket gör mycket stor nytta. Jag har själv varit fackordförande åtskilliga gånger och haft mycket med dem att göra. Det är alldeles riktigt. Men eftersom det nu är knutet på det sättet blir det branschvisa låsningar. Då får man alltså inte den omställning som kanske skulle krävas på en modern arbetsmarknad. Jag har en son som är byggnadsarbetare. Han blev arbetslös. Det lönade sig inte för honom att ta tillfälliga andra arbeten, för då skulle han få lägre a-kassa när han kom tillbaka. Alltså lönade det sig inte att arbeta. Incitamenten måste alltid finnas. Det måste alltid löna sig att arbeta, även om man tillfälligt får lägre lön. Därför bör man nog bryta upp den där låsningen till de särskilda facken, för då blir det en branschinlåsning. Jag läser naturligtvis inte bara den här tidningen. Jag har besökt en hel del arbetsförmedlingar och kassor och diskuterat detta. De flesta tycker nog att det finns anledning att se över krångligheten.
Fru talman! Att det är krångligt och att det skapar merarbete för a-kassehandläggarna om vi ändrar reglerna kan inte få oss att inte ändra regler som vi tror behöver ändras för att gynna arbetslinjen och dem som är arbetslösa. En av de saker som Henrik Westman tog upp är att man kan dra sig för att ta tillfälliga jobb därför att man tror att det påverkar a-kasseersättningen och försäkringen negativt. Det är just en av de saker som arbetsgruppen skall titta på, liksom på möjligheten till övergång mellan olika kassor. Som ni hör kommer arbetsgruppen att titta närmare på många av de frågor som oppositionen tar upp. Naturligtvis skall man först analysera, finns det behov av att förändra eller finns det inte? Finns det behov av att förändra tycker jag att vi skall göra det, även om det ger mer jobb åt a-kassehandläggarna.

Fru talman! Margareta Andersson, lagstiftningen säger inte att det finns ett lagligt skydd för att aldrig bli utförsäkrad. Som många andra har tagit upp står det tydligt att det vilar ett stort ansvar på den enskilde att hela tiden försöka hitta ett lämpligt arbete. Om vi skriver in i lagen att man aldrig kan bli utförsäkrad är det svårt att hävda att det är nödvändigt att ta lämpligt arbete. Var skall man då dra gränsen? Vi säger att vi vill ha en omställningsförsäkring. För vissa människor tar det två veckor att få ett nytt jobb. För andra kan det ta tre-fyra år. Det är kanske så att man börjar utifrån en grundskoleutbildning och inte har någonting annat. Men har man en bra arbetsförmedlare som kan göra en bra individuell handlingsplan går det kanske att lägga upp en långsiktig studieplan och att faktiskt komma i arbete. Från utskottets sida har vi försökt förhöra oss hos AMS om hur många det är som har blivit utförsäkrade men i dag går det inte att få någon sådan siffra. Vi har också pratat med a-kassehandläggare som säger att man inte, om någon försvinner från försäkringen, alldeles säkert kan veta på vilka grunder det skett. När det gäller de signaler som vi fått om att människor blir utförsäkrade har vi alltså ännu inte sett några siffror. Det är kanske som i det fall som Margareta Andersson nämnde - väninnan som hade fyra dagar kvar men som fick ett jobb. Då blev hon ju inte utförsäkrad.

Fru talman! För att återgå till den kvinna som fixade det här själv vill jag säga att man naturligtvis skall göra allt man kan för att fixa detta själv; det råder ingen tvekan om det. Man kan inte gå till arbetsförmedlingen i tron att arbetsförmedlaren fixar detta. Däremot kan arbetsförmedlaren hjälpa till. Det kan nog vara så - sådana signaler får vi också - att bemötandet inte varit det bästa. Å andra sidan har man nog varit väldigt hårt pressad ute på förmedlingarna. Man har kanske inte alltid haft de resurser som skulle ha behövts. De på arbetsförmedlingarna behöver säkert, precis som alla andra, få kompetensutveckling. Arbetsförmedlarna har nog i många år haft en väldigt svår situation. Sedan vill jag säga några ord om Centerns reservation om generell rätt till gymnasieutbildning. Här kommer vi tillbaka till detta med individuella handlingsplaner. Man måste ju utgå från den enskilde. Jag tycker inte att man skall ha ett generellt system för vilken utbildning folk skall ha, utan man utgår från den enskilde. I dag har vi t.ex. kunskapslyftet som har varit väldigt bra. Vi har alltså stora möjligheter att låta dem som bara har en låg grundutbildning vidareutbilda sig. Det tycker jag är en helt riktig satsning. Hjälp alltså människor att få en bättre utbildning, och de kan göra ännu större ansträngningar att själva komma ut på arbetsmarknaden igen!
Fru talman! Jag vill med anledning av den utredning som nu skall göra en översyn av arbetslöshetsförsäkringen fråga Kristina Zakrisson om den också kommer att titta på arbetslöshetsförsäkringens finansiering. Den höga arbetslöshetsnivån har ju lett till att försäkringen sedan flera år tillbaka är kraftigt underfinansierad. Denna brist täcker man över statsbudgeten. Från flera partier har vi pekat på möjligheterna att i stället göra det genom en ökad egenavgift. Då får man mera fram karaktären av försäkring. Man uppnår alltså ett bättre samband mellan lönebildning och arbetslöshet. Kristina Zakrisson, är man från socialdemokratiskt håll beredd att ompröva sin dogmatiska inställning till hur arbetslöshetsförsäkringen skall finansieras?
Fru talman! Jag tänkte direkt säga: Nej, det uppdraget har inte arbetsgruppen men sedan tänkte jag att det är bäst att för säkerhets skull kontrollera så att jag inte säger något som är fel. Men det är faktiskt så att man inte har det uppdraget, och vi anser inte att det finns något behov av det uppdraget. Vi tycker att det är helt okej som det är, nämligen att vi har en gemensam finansiering av den här viktiga försäkringen. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta upp de frågor som vi tycker att det eventuellt kan finnas problem med och som eventuellt kan motverka arbetslinjen. Det kan vi inte se att finansieringen gör.
Fru talman! Det är beklagligt att man inte är beredd att pröva det. Det är ju uppenbart att med den höga arbetslöshet som vi nu har är detta en väldigt tung belastning på statsbudgeten. Jag tror att väldigt många människor skulle vara helt införstådda med det här - att man är beredd att finansiera en eventuell arbetslöshet så småningom genom att själv bidra. Det kan då sättas i relation till lönen. Det finns ju en rad andra försäkringar där det här är ett naturligt sätt att finansiera det hela. Ibland kommer det nytänkande från socialdemokratin. Jag vill skicka med en förhoppning om det också i det här sammanhanget. Vi är ju så många i andra partier som ser att det här är en mycket bra lösning.
Fru talman! Jag instämmer fullt och fast i att det här är en tung ekonomisk belastning. Vi gör ju också allt för att minska arbetslösheten just för att få ned den här kostnaden. Vi tycker nog att det bästa sättet att få ned kostnaden för staten är att få folk i arbete. Men uppenbarligen har Folkpartiet och Socialdemokraterna helt olika syn på vad den enskilde själv skall betala och vad staten skall stå för. Jag glömde mina anteckningar i bänken men jag tror att det var Helena Bargholtz som var inne på att man, efter att under en tid ha haft en inkomstbortfallsförsäkring med hög nivå, skulle övergå till en grundtrygghet. Den skulle vara på socialbidragsnivå, men den skulle inte som socialbidraget prövas mot om man äger bil, båt eller sommarstuga.

Fru talman! I detta betänkande finns en motion som jag skrivit, A227, och som handlar om överhoppningsbar tid i arbetslöshetskassans regelverk. Jag tänker här ta upp ett autentiskt fall. En kvinna blir arbetslös på grund av att företaget går i konkurs. Vid tillfället är kvinnan gravid. Vid födseln visar det sig att barnet är handikappat. Eftersom barnet de första åren behöver mycket tillsyn och läkarvård erbjuder försäkringskassan henne ett vårdbidrag. Efter många operationer i drygt tre år föreslår läkare att hon skall försöka ordna en dagisplats och själv komma ut i arbetslivet igen, eftersom sjukvården för tillfället inte kan göra mer för barnet. Sagt och gjort. Kommunen ställer upp med en dagisplats, och den unga kvinnan anmäler sig ånyo som arbetssökande. När hon kommer till a-kassan får hon avslag på sin begäran om ersättning. Detta på grund av att tiden med vårdbidrag räknas som diversetid, och eftersom drygt tre år har gått når man inte hennes tidigare ersättningsperiod. Enligt reglerna är endast de två åren från barns födelse överhoppningsbara. Kvinnan har överklagat i alla instanser och fått avslag. Just nu ligger ärendet i länsrätten för bedömning.

Fru talman! Jag är väldigt glad över den motion som Britt-Marie Lindkvist har skrivit. Vi har från kristdemokraternas sida följt upp den i utskottet. Vi ville i första hand få till stånd ett utskottsinitiativ för att påpeka att det här skulle hänskjutas från utskottet in i arbetsgruppen. Det förslaget föll. Då valde vi att reservera oss till förmån för Lindkvists motion. Det finns stora möjligheter för Britt-Marie Lindkvist att yrka bifall till reservationen. För tids vinnande gjorde jag inte det, men möjligheten kvarstår. När jag läser direktivet till utredningen känner jag mig inte alldeles säker på att detta kommer att behandlas där. Det är tvetydigt skrivet. Just den här saken står inte omnämnd i exakt text. Vill man förtydliga och ytterligare trycka på skulle jag rekommendera ett yrkande om bifall till reservationen.
Fru talman! Man skriver en motion för att uppmärksamma ett problem. Detta problem är någonting som man möter väldigt sällan. Jag tycker att detta måste utredas. Jag har inte siffror på vad det här skulle innebära. Jag vet ej heller hur många som drabbas av detta. Jag tycker att det är väldigt bra att arbetsgruppen tar del av det här. Jag tänker naturligtvis också själv följa frågan.
Fru talman! Britt-Marie Lindkvist säger att hon skriver en motion för att uppmärksamma ett problem. Jag brukar skriva en motion för att genomdriva en förändring. Det är två helt skilda saker. Jag håller med om att problematiken finns. Den berör ett väldigt litet antal personer, men det är oerhört viktigt för människor i en så utsatt situation att få räkna den här tiden som överhoppningsbar tid. Om man drabbas av att få ett sjukt barn befinner man sig i en mycket utsatt position. Jag tycker att det är beklagligt att inte socialdemokraterna i utskottet valt att stödja motionen.
Fru talman! Jag räknar med att särreglerna skall ses över. Jag räknar också med att det här blir genomfört. Jag tror att det är väldigt bra att alla förändringar som kommer att genomföras görs i ett sammanhang så att vi verkligen får en helhet.

Fru talman! De frågor som tagits upp i motionen och där vi hänvisar till arbetsgruppen skall vi naturligtvis se till att arbetsgruppen får del av och att arbetsgruppen tar del av betänkandet. Maria Larsson fick faktiskt den skrivning hon tog upp justerad i betänkandet. Det står ordagrant: "Utskottet utgår från att man inom ramen för arbetsgruppens arbete även kommer att överväga denna fråga." Det ändrade vi vid justeringstillfället.

Fru talman! Det finns många synpunkter på dagens gymnasieskola. Det är ofta varierande synpunkter, men det finns också samstämmiga uppfattningar. Skolministern och utbildningsutskottets ordförande säger i ett gemensamt uttalande att de är eniga med lärarnas fackliga organisationer om att dagens gymnasieskola inte har tillräckliga förutsättningar för att fullt ut ge alla elever det stöd som behövs för att de skall få grundläggande högskolebehörighet. Det är en uppfattning som delas av många. Det gäller också uppfattningen att det i dagens gymnasieskola finns alltför många elever som av olika skäl inte klarar studierna i ett eller flera kärnämnen. Det är ju den springande punkten i gymnasiedebatten i dag. Enligt Skolverkets undersökning Vem tror på skolan? attityder till skolan 1997 anser 85 % av lärarna att kommunerna, efter kommunaliseringen för åtta år sedan, inte klarar av att ta ett tillräckligt ansvar för skolan. Var tredje lärare har under det senaste året allvarligt funderat på att byta yrke. Men i praktiken blir det inte så många, eftersom alternativen, när det gäller jobb, är mycket begränsade. Om det nu finns så många gymnasister som inte klarar sina studier och många lärare som är missnöjda med sin arbetssituation borde regeringen faktiskt ha tagit ett nytt grepp om gymnasieskolan. Man hade ju chansen efter valet, med en ny uppsättning statsråd. Men så blev det inte. Regeringen lät den gamla propositionen ligga kvar. Det är en proposition som i mångt och mycket saknar analyser om varför gymnasiet har problem och vad man i så fall skall göra för att avhjälpa problemen. Man ägnar sig i stället åt vissa tekniska finesser, som att samtliga nationella och specialutformade program skall omfatta 2 500 gymnasiepoäng, att grenar skall kallas inriktningar osv. De båda lärarfacken är kritiska mot förslaget om att antalet gymnasiepoäng skall frikopplas från antalet undervisningstimmar; det är också vi. De menar att det i praktiken inte går att kontrollera att eleverna får lärarledd undervisning i den omfattning som den garanterade undervisningen innebär. Fru talman! Lärarfacken säger också, med all rätt, att de är kritiska mot förslaget att man skall stärka eller på något vis manifestera det individuella programmet och göra det större, eftersom det här programmet redan har fått en alltför stor omfattning. De påpekar helt riktigt att problemen för elever som inte klarar ett nationellt program börjar i grundskolan. De har inte lyckats få tillräckliga kunskaper och färdigheter där. Det gäller framför allt ämnena svenska, engelska och matematik. Om regeringens förslag skulle genomföras skulle det innebära en permanentning av det individuella programmet på en alltför hög nivå. I Riksdagens revisorers rapport Skolverket och skolans utveckling som vi fick för någon vecka sedan kan man läsa att 20,4 % av de elever som våren 1998 lämnade grundskolan inte hade nått målen och erhållit betyget godkänt i ett eller flera ämnen. Det är alltså en femtedel av eleverna. Vad som är värre är att flera av de mätningar som har gjorts visar att elevernas resultat har försämrats under 1990-talet. Ändå hamnar de flesta av dessa elever direkt i gymnasieskolan. Vi har tidigare i år, bl.a. i interpellationsdebatter, diskuterat orsaken till att elever misslyckas. Jag har själv haft sådana debatter med skolministern. Bristande förkunskap, alltså att grundskolan lämnar ifrån sig elever som inte klarar av att studera på gymnasiet, är ett viktigt skäl. Många gymnasieelever hänvisas då till det individuella programmet. Man kan säga att det har blivit något av ett uppsamlingsheat för grundskolans misslyckande. Målsättningen är visserligen att det individuella programmet skall ge eleverna möjlighet att skaffa kunskaper för ett nationellt program, men resultatet blir ofta det motsatta. Jag har talat med en del gymnasieskolor. Där berättar man att många elever som börjar ett nationellt program hoppar av, eftersom de inte klarar av det, och övergår till ett individuellt program. På dessa skolor är det ofta fler elever vid läsårets slut som går ett individuellt program än ett nationellt program, och så skall det faktiskt inte vara. Fru talman! Vi moderater ser tre felaktiga utgångspunkter i den socialdemokratiska gymnasiepolitiken. Först gäller det enhetligheten. Alla utbildningar är treåriga, oavsett om det tar kortare eller längre tid för eleverna att nå bestämda resultat. Det andra är att det är en missriktad jämlikhet. Alla skall ges allmän behörighet till högskolan. Detta gör att studierna blir för svåra för vissa och kanske för lätta för andra. Det tredje är att yrkesprogrammen inte har fungerat. De måste moderniseras. Bl.a. måste den arbetsplatsförlagda utbildningen fungera både kvantitativt och kvalitativt. Vi vill sätta gymnasieskolans kvalitet i centrum. För att detta skall kunna ske vill vi införa en kvalitetsgaranti som består av olika komponenter. För det första måste vi ha ett fritt skolval som säkrar valfriheten för alla elever oavsett var de bor i landet. I reservation 5 som är fogad till betänkandet föreslår vi tillsammans med Kristdemokraterna och Folkpartiet att rätten att välja gymnasium skall garanteras, eftersom vi anser att en mångfald av skolor med olika inriktningar och huvudmän ökar valfriheten och bidrar till den pedagogiska utvecklingen. För det andra skall det vara en gymnasieexamen som prövar den enskilde elevens kunskaper och färdigheter. Vi anser att en sådan examen skall utarbetas av gymnasieskolor, högskolor, universitet och berörda branscher i samverkan. Eftersom majoriteten i utskottet nu också föreslår en gymnasieexamen har vi inte reserverat oss på den punkten. Vi avvaktar med intresse det förslag från regeringen som utskottet nu beställer, och jag hänvisar i stället till vårt särskilda yttrande i den frågan. Som en randanmärkning vill jag betona vikten av att de ämnesprov som i dag är obligatoriska verkligen genomförs. Bortfallet på 30 %, som vi kan läsa om i revisorernas rapport, är givetvis helt oacceptabelt när det gäller obligatoriska prov. I reservation nr 5, som jag redan har nämnt, föreslår vi tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna hur en ny lärlingsutbildning skall utformas. Det skall vara en fyraårig utbildning, där två år är teori och två år är praktik, som avslutas med ett gesällprov eller något liknande. Den försöksverksamhet som har pågått i två år har ju inte varit framgångsrik, om man skall uttrycka sig försiktigt. Bara drygt 15 skolor och knappt 150 elever gör knappast skäl för namnet nationell försöksverksamhet. En kritik mot det här systemet har varit att det är alltför många centrala regler och att det saknas upparbetade kontakter mellan skola och företag. Här bör man alltså börja om från början, enligt vår uppfattning. Vi vill också pröva en annan etappindelning av kärnämnena än vad majoriteten föreslår. Man skall helt enkelt kunna läsa svenska, engelska och matematik med olika ambitionsnivå och i olika takt. Det kan inte vara rimligt att alla program skall leda till högskolebehörighet. Däremot skall det alltid finnas möjlighet att senare i livet komplettera sina studier, så att man då kan erhålla högskolebehörighet. Den etappindelning som majoriteten nu föreslår innebär ingen egentlig förändring av studierna, såvitt jag kan förstå. Det är litet lägre takt i början, vilket kräver betydligt högre takt i slutet av gymnasiet. Årskurs 3 är redan i dag ett krävande arbetsår för många gymnasister. Med det förslag som nu ligger kommer det att bli dubbelt så krävande, eftersom man skall ta igen det som man har sparat från tidigare år. Kraven skall ju vara exakt desamma i dag när man slutar gymnasieskolan. Alla gymnasister skall på tre år klara av precis samma kurser. Det är knappast fråga om några nya grepp. Redan i dag individualiseras undervisningen på gymnasiet med hänsyn till elevernas möjligheter att tillgodoräkna sig studierna. Jag skulle vilja fråga socialdemokraternas företrädare i debatten: På vilket sätt kommer fler elever att klara gymnasiestudierna med godkända betyg när kraven är exakt desamma som nu? Fru talman! Det har talats mycket om lärarrollen på senare tid. En särskild arbetsgrupp eller utredning ser över lärarutbildningen och kommer med förslag om några månader. När det gäller gymnasielärarna är det viktigt att ställa höga krav på utbildningen. Det gäller inte minst den teoretiska ämnesutbildningen, och vi har i reservation 14, tillsammans med Folkpartiet, föreslagit att man skall öka antalet forskarutbildade lärare eller lektorer. Det är viktigt att skolan stimulerar gymnasielärare att delta i forskningsprojekt och forskarutbildning. Det är viktigt för eleverna att redan i gymnasiet träffa lärare som har erfarenhet av forskning, och det är betydelsefullt för lärarna att ha en möjlighet inom sitt yrke till kvalificerad fortsatt utbildning och forskning. Fru talman! Jag har inledningsvis talat om att det behövs en rejäl översyn av gymnasieskolan. Lärarna kräver detta. Eleverna vill ha det. Samhället, i form av högskolor, universitet och olika branscher, ser detta som en nödvändighet. Det är därför som vi i reservation nr 1 kräver en översyn av gymnasieskolans program och struktur och att man nu noggrant går igenom vilka kärnämnen som skall vara obligatoriska. Och jag tror inte att man klarar en gymnasieskola för alla om man skall ha lika många kärnämnen som i dag. Den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU, vill vi också se över när det gäller tid och innehåll, inte minst när det gäller antalet veckor med yrkesämnen. Vi vill också vidga möjligheterna till utbildning på entreprenad, så att olika seriösa utbildningsanordnare ges möjlighet att spela en aktiv roll i skolan genom att bidra med nya idéer, t.ex. när det gäller användandet av informationsteknik i gymnasieskolan. Jag vill till sist yrka bifall till reservation nr 1, men jag står givetvis bakom alla övriga reservationer där vi moderater finns med.

Fru talman! Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa om hur svenska skolelever i Skåne varit ute i strejk. Eleverna har lämnat sina skolsalar och bestämt sig för att protestera mot att deras skolor inte har tillräckligt med resurser. Från eleverna på bl.a. Latinskolan har budskapet varit mycket tydligt: Skolan behöver mer resurser. Det är ett alldeles riktigt budskap. Även om det samarbete som etablerats mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet innebär att mer pengar ges till kommuner och landsting, både i år och kommande år, räcker det fortfarande inte. Jag är förstås medveten om att det här inte är en budgetdebatt men vill ändå understryka det skriande behovet av mer pengar till kommuner och landsting för att komma till rätta med de faktiskt ganska stora problem som inte minst gymnasieskolan i dag brottas med. Det handlar inte om någon svartmålning utan om att se hur verkligheten i landets skolor faktiskt ser ut. I det betänkande från utbildningsutskottet som vi i dag behandlar har vi i ett särskilt yttrande lyft fram ett par av de saker som vi är medvetna om kräver ökade resurser för kommunerna. Det handlar om en minsta garanterad undervisningstid för alla elever på de nationella programmen och att prov för konkurrensoch behörighetskomplettering bör vara avgiftsfria. Vi kommer att fortsätta kampen för ökade resurser till kommunerna för att dessa och andra viktiga förslag skall kunna bli verklighet. Jag kommer i det här anförandet inte att kunna beröra alla våra förslag så ingående som jag skulle vilja utan väljer att koncentrera mig på några områden. Lennart Gustavsson kommer senare att för vår räkning särskilt redovisa våra tankar kring idrottsämnets ställning i gymnasieskolan. Jag vill poängtera att Vänsterpartiet självfallet står bakom samtliga de reservationer vi har avgett, men för att vinna tid yrkar jag bifall bara till reservation 6 under mom. 17 och reservation 11 under mom. 24. Fru talman! Det finns en grundläggande skillnad mellan höger och vänster inom utbildningspolitiken. Utan att vilja hårdra alltför mycket kan jag ganska lätt konstatera det när jag betraktar det betänkande vi i dag behandlar. Där vänstern vill öka inflytandet för eleverna över den egna undervisningen och ser kunskap som en utvecklingsprocess som hindras av konkurrens och prov och examenshysteri är högerns uppfattning snarare att eleven skall ges inflytande genom val av färdig inriktning och att graden av konkurrens i gymnasieskolan snarast skall förstärkas. Även om det i grunden finns en relativ samsyn mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i flera frågor hamnar Socialdemokraterna i några fall på fel sida. Jag tänker speciellt på två frågor där vi har reserverat oss mot betänkandet, nämligen synen på gymnasieexamen och betygsfrågan. Vi ser fördelar med att man i slutet av gymnasietiden genom ett större specialarbete får träning i självständigt arbete. Men för oss är det uppenbart att införandet av en gymnasieexamen riskerar att öka pressen och stressen i skolan och verka hämmande på en helhetssyn i undervisningen. Visserligen definieras inte i betänkandet exakt hur en gymnasieexamen skall utformas, men Socialdemokraterna hämtar i den här frågan sitt politiska stöd från partier som vill göra den till någonting i stil med gamla tiders studentexamen. Vi ser en stor fara i att en gymnasieexamen på sikt kan leda till en stratifiering av gymnasieskolan där den också blir ett krav för att få fortsätta till högre studier. Det är beklagligt att vi i denna fråga går bakåt snarare än framåt. Vad gäller betygsfrågan är situationen egentligen lite märklig. Trots en omfattande kritik också inom den pedagogiska forskningen - och fram till för några år sedan rentav från flera borgerliga ungdomsförbund - avfärdas nu ett yrkande om att utreda möjligheten till en betygsfri gymnasieskola med ganska grovhuggna argument. Betygen behövs, påstås det, för att eleverna skall få bevis på uppnådda kunskaper och som urvalsinstrument till högre studier. Men mot bakgrund av de obligatoriska utvecklingssamtalen finns det i dag ett bättre sätt att reda ut vilken kunskap eleven uppnått än några bokstäver på ett papper. Alltfler alternativa urvalsmetoder används också vid antagning till högre utbildning. Kvar som argument för betygen finns möjligen att eleverna skulle bli mindre intresserade av att lära sig något om de inte får en belöning. Men det utgår från en ganska märklig människosyn och innebär i grunden att man ger upp den strävan som man borde ha, nämligen att undervisningen och kunskapen i sig skall vara drivkraft nog. Det är mer än tråkigt att behöva konstatera detta. Vänsterpartiet vill starkt betona betydelsen av skoldemokrati och elevernas rätt till inflytande. Vi ser positivt på att en del viktiga steg har tagits men anser att mycket kvarstår att göra, inte minst när det gäller elevernas rätt - och möjlighet - till inflytande över undervisningen i skolan. Därför har vi föreslagit att ett diskussionsmaterial skall tas fram som kan hjälpa lärare och elever att hitta former för att underlätta och ge struktur åt diskussionen om synen på kunskap och planeringen av undervisningen i gymnasieskolan. När det gäller kontakter och samarbete mellan gymnasieskolan och arbetslivet ser Vänsterpartiet positivt på möjligheten att inte bara förena teori och praktik under skoltiden utan också få en direkt inblick i hur arbetslivet fungerar. Det finns dock också en del intressemotsättningar som det är viktigt att vara medveten om. Ett samarbete måste därför ske på elevens och skolans villkor och får inte ensidigt handla om att tillgodose näringslivets krav på viss arbetskraft. Därför är det viktigt att skolan behåller det övergripande ansvaret för de elever som deltar i lärlingsutbildningen, t.ex. genom tillsättande av handledare. Denna synpunkt vill vi gärna skicka med inför den fortsatta beredningen av den här frågan. Likaså vill vi att man, mot bakgrund av de problem som finns på många håll i landet med att hitta APU-platser, överväger en skyldighetslagstiftning om dessa problem inte löses inom en snar framtid. Fru talman! Det har pratats åtskilligt om historiska upplysningskampanjer den senaste tiden. Det har hävdats att kunskapen i historia bland ungdomar inte är tillräcklig och behöver förbättras. Låt mig för Vänsterpartiets räkning instämma helhjärtat i detta. Det har hävdats att en risk finns att man begår samma misstag som tidigare begåtts i historien om man inte känner till den. Låt mig instämma också i detta. Det är mot den bakgrunden som Vänsterpartiet i ett yrkande föreslår att historia inrättas som kärnämne i gymnasieskolan. Man hade kunnat tänka sig att det yrkandet skulle hälsas med om inte glädjetjut så kanske åtminstone några nöjda små nickanden från somliga partier som åtminstone gett sken av att vara intresserade av den här frågan - men icke. Visserligen har Skolverket fått i uppdrag att göra en översyn över undervisningen i historia, vilket vi ser positivt på, men faktum kvarstår: Inget annat parti stöder i dag yrkandet, även om man i betänkandet har letat fram några fina formuleringar om hur viktigt det är med kunskap i historia. Jag tror att detta säger en hel del om uppriktigheten bakom den av Folkpartiet hätskt bedrivna kampanjen för en upplysningskampanj om brott begångna i kommunismens namn. Syftet med den, vågar jag påstå, har aldrig varit att bland svenska skolelever öka förståelsen för historiska processer och skeenden. Snarare är den ett uttryck för ett desperat parti som ser sin väljarbas fly. Stödet bland människor för Folkpartiet i dag står snarast i direkt omvänd proportion till dess inflytande över landets ledarsidor, om man säger så. Det är ynkedom att i sken av omtanke om demokratin attackera Vänsterpartiet, som har stått - och fortfarande står - i förgrunden i kampen för demokrati i det här landet. Och det är dubbel ynkedom att man i dag avslöjar, om nu så blir fallet, att man inte ens är intresserad av en stärkning av de historiska kunskaper man påstått sig se hotade. Det är ynkedom, men det är knappast överraskande - inte för ett parti som i grunden så innerligt försvarar ett orättvist och orättfärdigt samhällssystem. De elever som strejkat i Skåne för ökade resurser till skolan gör enligt min mening en större insats för demokratin och kunskapen om historia i Sverige än tio folkpartistiska upplysningskampanjer. Tack för ordet.

Fru talman! Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet, är temat för det betänkande som vi nu behandlar. Den svenska gymnasieskolan befinner sig i dag långt ifrån den verklighet som honnörsorden kvalitet och likvärdighet antyder. Vi kristdemokrater kan än en gång konstatera att utskottsmajoriteten valt att bara ta ett litet steg på väg mot en förändrad verklighet. På vissa områden väljer man t.o.m. att inte göra något alls. Det kan inte tolkas som annat än en brist på helhetssyn och en ovilja att hantera den komplexa problematiken. Kärnproblemet rör elevers brist på motivation för studier och regeringens åtgärder i huvudsak yttre omständigheter. I reservationen tar vi kristdemokrater upp en mängd problemområden och ger förslag till olika lösningar. Till viss del handlar det om organisatoriska eller strukturella problem som skall lösas, men till största delen handlar det om åtgärder för att få alla som vistas tillsammans i gymnasieskolans värld att känna sig sedda och förstådda. Alla som haft utvecklingssamtal med gymnasieelever vet att många ungdomar i dag saknar vuxna i sin närhet som orkar, har tid och vilja att vara den trygghetsfaktor som tonåringar så väl behöver. Ansvaret kan inte läggas på enskilda lärare, på rektor eller studie och yrkesvägledare. Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar och inte lämna problematiken till skolans ibland uttröttade personal. Därför framför vi kristdemokrater än en gång lösningar som baseras på utgångspunkten att en god skolanda, byggd på en tydlig etik, som ger gemenskap och vi-känsla är och förblir den bästa grunden för motivation och en god miljö för lärande. Men det är viktigt att vi inte stannar där, utan går vidare och frågar oss: Hur kan vi utifrån detta perspektiv hjälpa elever att känna mening, stöd och inflytande, samtidigt som vi ser till att skolans personal känner stimulans och uppmuntras att stanna kvar och verka inom gymnasieskolan? Vi möter helt enkelt grundproblemet och åtgärdar det. Det handlar ytterst om värdegrunden. Men inte vilken värdegrund som helst, utan den värdegrund som finns i den av regeringen antagna läroplanen, med utgångspunkt i kristen etik och västerländsk humanism. Ungdomarna, gymnasieeleverna är olika. De har olika intressen och talanger, olika möjligheter och ambitionsnivå. Vi vill ta konsekvenserna av denna människosyn och erbjuda en utbildning som är flexibel och där varje elev får sina behov tillfredsställda. Om allt detta handlar vår egen reservation. Och jag yrkar härmed bifall till reservation nr 2 i den del som avser mom. 43. Tillsammans med andra partier konstaterar vi utifrån kristdemokratisk ideologi det glädjande att några steg ändå tas i riktning mot en förbättrad gymnasieskola. Inte minst gäller detta lärlingsutbildningen. Utskottsmajoriteten anser att en sådan bör införas fr.o.m. hösten år 2000. Vad kristdemokraterna, tillsammans med Folkpartiet och Moderata samlingspartiet, markerar i vår gemensamma reservation är hur viktigt det är att ansvaret för lärlingsutbildningen delas mellan skolan och arbetslivet, hur man löser ersättningsfrågan, vikten av ett gesällprov samt den frivilliga kopplingen till högskolebehörighet. Vi anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till lärlingsutbildning, där man följer de rekommendationerna. Tiden som eleverna vill studera kan också få variera. Många elever är s.k. skoltrötta och kan fullgöra studierna med goda resultat om de får möjlighet till avbrott. Detta har varit tydligt när elever kanske rest till annat land eller prövat ett arbete av något slag. Vi anser att det skall vara en garanterad rättighet att genomföra gymnasieutbildning t.o.m. 25 års ålder. Utifrån detta resonemang yrkar jag bifall till reservation 15 under mom. 40. Slutligen vill jag ägna resten av min talartid åt den viktiga frågan om kärnämnen. Frågan om kärnämnesutbudet behandlas inte i betänkandet. Däremot tar man upp etappindelningen. Vi har länge ansett att det är orimligt att alla skall läsa i samma takt och med samma ambitionsnivå. Framför allt gäller detta kärnämnena svenska, engelska och matematik. Att utskottsmajoriteten väljer att pröva möjligheten att etappindela kärnämnen och öka anpassningen av undervisningen till elevernas individuella förutsättningar ligger helt i linje med kristdemokraternas olika ambitionsnivå och takt. Jag står bakom alla de kristdemokratiska reservationer som är fogade till betänkandet, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till dem som nämnts.

Fru talman! När man lyssnar på kristdemokrater som diskuterar utbildningspolitik är det mycket som man ofta kan instämma i. Det handlar om att varje elev skall synas, som Yvonne Andersson nämner. Det handlar om ett slags mjukhet, i alla fall i ord, och omtanke om människor. Jag skulle ändå vilja fråga Yvonne Andersson hur den inställningen stämmer överens med några av de saker som kristdemokraterna faktiskt står för. Något har nämnts här i dag. Vad gäller etappindelning av kärnämnena, finns det inte en risk att vi just där stratifierar, gör en uppdelning mellan dem som lyckas komma långt och dem som inte gör det? Det blir en press på de elever som inte är så framgångsrika när det gäller att lyckas med undervisningen just i den skolform vi har i dag. Vad gäller gymnasieexamen, finns det inte här också en risk? Visserligen finns det kanske en morot för dem som är snabba och duktiga på att anpassa sig till skolans krav, men vad händer med dem som inte är det? Riskerar de inte att pressas och stressas ytterligare? Vad gäller betygssystemet är kristdemokraterna inte förespråkare av en betygsfri skola, som vore det rimliga med den syn man verkar ha på människan. Hur kommer det att stå överens med de mjuka ord som Yvonne Andersson väljer att använda sig av i dag? Det blir ju, enligt min uppfattning, en ökad stress och press på de elever som Yvonne Andersson säger sig vilja värna.
Fru talman! Det jag här skall stå till svars för är i så fall det den västerländska humanistiska människosynen står för, att människor är olika, att de kan och har förmåga att utvecklas på olika sätt. När det gäller värdering och segregering beroende på hur mycket man kan och presterar i vissa ämnen ligger den värderingen i betraktarens ögon. Vi vill ha en värdering som innebär att människor är lika, oberoende av vad de kan och på vilken nivå. Däremot ser vi det som helt rimligt att människor kan lära olika saker, olika mycket och ha olika ambitionsnivå beroende på att de faktiskt är olika och har olika talang och förmåga. Därför ser vi olikheterna bland människor som en tillgång snarare än som en negativ segregering med utpressande moment som följd, vilket är frågan här. Vi vill ha ökad flexibilitet för att möta enskilda människors behov. Egentligen är det enbart en konsekvens av den människosyn som vi har varit överens om i den här kammaren att vi har för utbildningen i landet.
Fru talman! Det Yvonne Andersson skall stå till svars för är inte så mycket människosynen, för den sade jag mig ju tidigare dela. Snarare är det fråga om hur den stämmer överens med några av de förslag som ni faktiskt står för. Det är inte direkt den västerländska humanismen personifierad att använda ett betygssystem som stressar och pressar de unga människor som inte är lika bra som en del andra på att uppfylla vad skolan kräver av dem. Jag ser positivt på olikhet. Jag tror att det är nödvändigt och självklart att människor, alltså även ungdomar, är olika, har olika förmåga och är duktiga på olika saker. Det är inte heller det som den här diskussionen handlar om. Men jag skulle vilja fråga Yvonne Andersson i denna min andra replik om hon i så fall kan förklara vad det beror på att det är elever med viss bakgrund, från de lägre socialgrupperna, vi kan ta det ord som jag egentligen brukar använda, arbetarklassungdomar, som i större utsträckning får låga betyg och som också tidigare i större utsträckning har misslyckats när det gäller studentexamen osv. Där kan det väl inte bara handla om att man är olika. Det handlar väl i så fall om någonting mer. Jag skulle vilja att Yvonne Andersson utvecklar sina tankar om vad hon tror att det egentligen beror på.
Fru talman! Det första jag vill säga till Kalle Larsson är att avsikten med betygssystemet skall vara att värdera hur långt man har nått i förhållande till målet när det gäller kunskaper. Det är en värdering av måluppfyllelse. Vi har gått ifrån relativa betyg. Men traditionerna finns och det är mycket kvar att göra. Vi kristdemokrater vill dessutom ha fler graderingar, därför att det är precis vad de studerande önskar. Ett målrelaterat betygssystem behöver inte slå ut unga människor, utan kan tvärtom stimulera dem att gå vidare. Den andra frågan jag fick gällde varför många från t.ex. arbetarklassen inte kommer vidare. Men det är ju vad vi kritiserar. Tyvärr har utbildningen i flera avseenden blivit alltför statisk. Man hanterar människor som vore de lika, och då är det anpassat till en viss grupp. En ökad flexibilitet i systemet skulle innebära att de studerande, oavsett varifrån de kommer, har möjligheter att få sina behov tillgodosedda.

Fru talman! Till att börja med yrkar jag bifall till reservation 7 under mom. 17 och till reservation 3 Självfallet står vi i Centerpartiet bakom alla våra yrkanden men jag nöjer mig med att yrka bifall till de reservationer som jag nämnt. Utbildning är en av de enskilt viktigaste satsningarna för att lägga grunden för en ny tillväxt i Sverige. Kunskap blir allt viktigare för deltagande i samhället och lägger grunden för förnyelse och tillväxt. Utbildningen är avgörande för våra möjligheter att möta förändringar i samhället och i yrkeslivet samt när det gäller utvecklingen av oss själva. Därför måste utbildningsmöjligheterna komma alla till del. Skolans uppgift är, och har alltid varit, att förbereda eleven för arbete och fortsatta studier. I en verklighet som förändras snabbt, och allt snabbare, måste också utbildningen förändras för att motsvara de krav som kommer att ställas på de yngre senare i livet. Det här ser jag som den viktigaste utgångspunkten när vi skall diskutera skolan framöver. Gymnasieskolan skall lägga den nödvändiga grunden för aktivt deltagande i samhället och för det livslånga lärandet. Verklighetens krav på kunniga och initiativrika medborgare är i dag, som sagt, högre än någonsin tidigare. Skolan har en skyldighet att ge varje människa sådana kunskaper att eleven klarar sig i arbets och samhällslivet. Gymnasiet handlar därför inte bara om högskolebehörighet, utan det handlar också om allas rätt till goda kunskaper för livet. Många har i debatten, vi har också kunnat höra det här i dag, fokuserat på ordet högskolebehörighet, i stället för att diskutera vilka kunskaper som gymnasieskolan måste ge. En vidareutveckling skall därför bygga på att vi skall ha en fortsatt hög ambitionsnivå för gymnasieskolan. Fru talman! För att de kunskaper som gymnasieskolan erbjuder skall komma alla till del och komma alla till godo måste utbildningen anpassas för att möta den enskilde elevens behov utifrån de förutsättningar som finns. Goda och likvärdiga kunskaper innebär inte att varje elev skall nå kunskapsmålen på samma sätt och inom samma tidsram. Tvärtom innebär krav på likvärdiga kunskaper att undervisningen måste ske på olika sätt. Fler vägar skall vara öppna för att nå fram till målet godkänd i gymnasieutbildningen. För att alla elever skall ha en möjlighet att få gymnasiekompetens krävs det att vissa ståndpunkter särskilt beaktas. Först och främst måste varje elev få det stöd som behövs för att eleven skall kunna tillgodogöra sig kunskaperna. Vissa elever behöver längre tid på vissa kurser och lite mer stöd från läraren än andra. Skolan måste här ha tillräckliga resurser för att kunna öka utrymmet för lärarledd tid också utöver den minsta garanterade undervisningstiden. Elevernas rätt att få den tid som krävs för att klara av kurserna är inte bara en fråga om resurser, utan det handlar också om hur kurserna planeras på schemat. Det är inte så att alla som går yrkesförberedande program måste läsa huvuddelen av kärnämneskurserna första året, utan de kurserna kan med fördel förläggas över de tre gymnasieår som finns. Den möjligheten finns ju redan i dag men det är sällan som den utnyttjas. En etappindelning av kärnämneskurserna skulle innebära ökad flexibilitet i planeringen och tydliggöra att kurserna inte måste läsas i ett enda koncentrerat block. Vi kan ju se att kunskapskraven ständigt höjs i arbetslivet. För dem som skall börja arbeta inom industrin är beskedet entydigt. I det närmaste alla företag kräver numera treårig gymnasiekompetens. Kunskaperna behövs. Därför får vi inte riva upp och gå tillbaka till den tidigare skolan som tidigt segregerar lärandet. Mot den bakgrunden är det fel att svika eleverna och sänka kunskapskraven. En vidareutveckling av gymnasiereformen skall i stället bygga på att alla får de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga i yrkeslivet och för det livslånga lärandet - inte sänka den ribba som finns. Synd nog låter sig inte moderater, folkpartister och kristdemokrater nöja med detta, utan man vill fortfarande riva upp gymnasiereformen, även om man använder en något annan retorik än tidigare. Fru talman! Vad är då deras alternativ? Visst kan det finnas möjligheter att efter gymnasiet komplettera behörigheten i de ämnen där man inte läst färdigt under gymnasietiden. Men vilka möjligheter ger vi dem som vi ställer utanför de elementära kunskaper för arbetslivet som det trots allt handlar om? Vänsterpartiet sluter upp bakom grundtanken i gymnasiereformen, att alla skall ges en grundläggande gymnasiekompetens för yrkesliv och vidarestudier. Det tycker jag är bra. Vad som inte är lika bra är att man med Vänsterpartiets politik skulle komma att urholka hela idén. Genom motstånd mot gymnasieexamen och betyg, som vi kunde höra Kalle Larsson framföra, ger man ju gymnasiereformens kritiker rätt - det handlar om att sänka kunskapskraven. Fru talman! Det är mycket glädjande att utskottet föreslår en ny modern lärlingsutbildning, i likhet med vad Centerpartiet tidigare har föreslagit. Friheten finns att anpassa lärlingsutbildningen efter elevens förutsättningar. Denna frihet liksom friheten att avtala om ersättningar utgör ett viktigt steg mot en flexibel lärlingsutbildning. Vid införandet av den här utbildningen är det också viktigt att det finns en stor lokal frihet att bestämma tidpunkten för inledandet av lärlingsmomentet i gymnasieutbildningen. Det är även viktigt att utbildningen på en arbetsplats kan integreras med mer teoretiska studier i skolan. Fru talman! Oavsett vilka insatser som görs kommer det dock i skolan alltid att finnas en liten grupp elever som avbryter sina studier, som inte går ut med fullföljd examen. För oss i Centerpartiet är det angeläget att alla får en chans och att avbrutna gymnasiestudier inte innebär att det blir närmast omöjligt att komma tillbaka till skolan. Vi i Centerpartiet vill därför pröva möjligheten att införa en långtgående utbildningsgaranti som innebär att ett längre avbrott från gymnasieskolan inte behöver betyda att eleven går miste om möjligheten att fullfölja det nationella program som en gång påbörjats. Vid gymnasiestudier som påbörjats före 20 års ålder skulle en garanterad rättighet att fullfölja utbildningen upp till 25 års ålder öka möjligheten för fler att få en godkänd gymnasieutbildning och samtidigt genomföra den i egen takt, varvat med arbete. Fru talman! En ökad respekt för lärarnas och skolledarnas professionella roll bör innebära en decentralisering av besluten över undervisningen och hur resurserna används i skolan. De som bäst vet var särskilda insatser behöver göras och vilka insatser som fungerar bör också ha förtroende att fatta de avgörande besluten. Vi i Centerpartiet är övertygade om att en decentralisering av besluten skulle leda inte bara till bättre resultat utan också till en större motivation hos lärarna och en effektivare användning av resurserna. Den enskilt viktigaste frågan för gymnasieskolan är dock att grundskolan förvaltar sitt uppdrag. En aldrig så ambitiös politik inom gymnasieskolan faller ju platt till marken om den inte förenas med sådana åtgärder att de elever som börjar gymnasiet har tillräckliga förkunskaper. Tyvärr kan vi konstatera att regeringen inte lämnar ett enda förslag till riksdagen för behandling under våren, förutom det om fristående förskolklasser som bl.a. Centerpartiet är upphovsman till. Att inte föra en politik när man sitter i regeringen efter alla de löften som gavs under valrörelsen är beklämmande. Jag tycker att det är ett svek mot de skolelever som finns i dag. Efter många påtryckningar har dock skolministern kallat till utredning som skollagen. Det är välkommet. Jag har med glädje noterat att flera förslag som Centerpartiet drivit återfinns i direktiven. Men det är inte utan att man fascineras av det faktum att skolministern i direktivet fullständigt negligerar det som jag anser måste skolans enskilt viktigaste uppgift, att ge eleverna kunskaper. Vore det inte rimligt, fru talman, att vi åtminstone i tilläggsdirektiven lade stor vikt vid kunskaperna, skolans och kommunernas skyldighet att ge eleverna förutsättningar att, då man lämnar skolan, ha en bra grund att stå på för vidare studier och arbetslivet.
Fru talman! Sofia Jonsson gör det som man ofta gör när man diskuterar betygsfrågan och Vänsterpartiets syn på skolan - även om det finns väldigt små skäl att göra det - nämligen påstå att det i det här fallet skulle leda till en urholkning av gymnasiereformen, en sänkning av kunskapskraven. Det är alldeles felaktigt uppfattat. Vi uppfattar att en gymnasieexamen på något sätt måste innebära ytterligare en nivå i kunskapskraven snarare än att man skall klara det man redan i dag skall klara. Om Sofia Jonsson vill utveckla sina tankar om att det skall vara ytterligare en nivå eller om man bara skall visa det man redan i dag visar när man går ut gymnasieskolan, skulle jag vara tacksam för det. När det gäller den betygsfria skolan är det alldeles klart enligt Vänsterpartiets uppfattning att det är en reform som kommer att ställa större krav på skolan, lärare och elever. Det kommer att vara nödvändigt att man tydligare markerar vad elever faktiskt har lärt sig. Man kommer att tydligare få utvärdera det som har hänt. Man kan helt enkelt inte avfärda den ena eller den andra eleven genom att ge eleven ett lägre betyg. Det är det vi menar med att vi ställer högre krav på undervisningen i en betygsfri skola. Det är, Sofia Jonsson, inte så många år sedan som Centerns ungdomsförbund också drev politiken för en betygsfri skola. Hör Sofia Jonsson till dem som numera säger: Jag har aldrig varit betygsmotståndare?
Fru talman! Kalle Larsson går in på en diskussion om gymnasiekompetensen och det som har med examensbevis att göra. Hur skall man annars kunna tolka, Kalle Larsson, det som ni i Vänsterpartiet för fram gällande gymnasieexamen än att det inte skulle sänka kunskapskraven? I dag skulle en gymnasieexamen ge ett kvitto på de kunskaper som finns att få i den svenska gymnasieskolan, och den skulle vara jämförbar och internationellt gångbar. Alla de som går igenom gymnasieskolan får det beviset. Men vad händer med ert förslag? Det blir en kravlös gymnasieskola där man sänker kunskapskraven. Betygen ser jag som en motivationsfaktor. Vad är det för fel att ställa höga kunskapskrav i skolan, om man samtidigt ser till att de elever som ligger på gränsen till Icke godkänd får extra hjälp för att klara sina behov och de krav som ställs i gymnasieskolan i dag?
Fru talman! Det är inga fel alls, Sofia Jonsson, att ställa höga krav på uppnådd kunskap i gymnasieskolan eller i grundskolan. Det är därför som jag som vänsterpartist förespråkar en betygsfri skola. Vi vill inte vara nöjda med att elever kan stämplas ut med ett lägre betyg, utan det gäller att hela tiden ha en strävan att varje elev skall kunna utvecklas. Den strävan ökar om vi inte sätter betyg i skolan. Vi anklagas av Sofia Jonsson för att vilja sänka kunskapskraven. Hon frågar: Vad är det som säger att man inte kommer att sänka kunskapskraven med er form av gymnasieskola? Ja, vi kan börja med att säga att det inte blir så. Sofia Jonsson säger att det blir så. Så är vi kvar där en liten stund. Jag måste få något argument varför en avvisad gymnasieexamen - det är vad vi pratar om - i sig skulle innebära att vi urholkar kunskapskraven i gymnasieskolan. Om jag får ett par argument, skulle jag kunna känna mig nöjd. Än så länge har Sofia Jonsson bara upprepat samma sak flera gånger. Det gör inte saker och ting mera sanna. Jag vidhåller min fråga till Sofia Jonsson. Den kanske är alltför personlig, och då förstår jag om hon inte vill svara på den. Har Sofia Jonsson varit betygsmotståndare tidigare? Det är intressant att veta för kammaren vad i så fall fått henne att ändra sig från den tidigare inställning som åtminstone Centerns ungdomsförbund hade och när det helt och hållet ville avskaffa betygen i såväl grundskolan som gymnasieskolan.
Fru talman! Att ge alla som går ut gymnasieskolan ett examensbevis skulle, som jag ser det, inte vara ett kvitto på någonting. Det blir en kravlös examen. Man kan läsa i Vänsterpartiets reservation att det inte finns några som helst krav. Du kan gå ut gymnasiet och få ett examensbevis, men det ställs inga krav på godkända kvaliteter i skolan. Det är jag otroligt förvånad över. För Centerpartiets del handlar det om en individuell skola där eleven sätts i centrum och där de elever som behöver särskilt stöd får det, individuella studieplaner, där man regelbundet med eleven och med läraren går igenom vad det är som är viktigt för eleven, vad det är som eleven behöver mer för att kunna klara av kunskapsmålen under den treårsperiod som gymnasieskolan omfattar. Det skall kunna följas upp med betyg och en gymnasieexamen som ett bevis på att eleven har klarat av de kunskapskrav som ställs i gymnasieskolan.
Fru talman! Sofia Jonsson talar om en ändring av gymnasiereformen. Det är riktigt. Vi är beredda att utifrån de konsekvenser som vi nu kunnat se förändra de delar som vi känner inte stämmer överens. Till de delarna hör en omvärdering av den praktiska kunskapen i relation till den teoretiska kunskapen därför att vi tror att det är väldigt viktigt att varje elev får utveckla de sidor som de är intresserade av. Centerpartiet på värderingen mellan praktisk och teoretisk kunskap om man så ensidigt vill hålla fast vid att det är de teoretiska kunskaperna som skall räknas i en gymnasieutbildning?
Fru talman! Precis som jag sade i mitt anförande tidigare strävar Centerpartiet efter en gymnasieskola som sätter eleven i centrum. Vi har våra idéer om etappindelning, om en utbildningsgaranti som ger möjligheter för eleven att lära och läsa i den takt som eleven själv behöver och kan arbeta efter för att nå de kunskapsmål som finns. I arbetslivet, speciellt inom industrin, kräver i stort sett alla en godkänd gymnasieexamen i dag. Vad händer då med de elever som inte får möjligheten till den treåriga gymnasieexamen? Vad händer med de elever som lämnas utanför, som inte får möjligheter att utvecklas? Det är att svika eleven på förhand.
Fru talman! Svika eleven på förhand, säger Sofia Jonsson. Näringslivet och arbetsmarknaden vill ha människor som har både en social kompetens och en kunskapskompetens. Om vi talar om omotiverade elever i vissa teoretiska ämnen som är väldigt motiverade i praktiska ämnen, är sveket möjligtvis att du och jag och andra som är med i maktställning lägger ambitionsnivån för alla elever. Det är kanske där som vi måste diskutera balansen. Om tio år är vi kanske överens när det gäller balansen mellan praktisk och teoretisk kunskap och värdet av den kunskapen.
Fru talman! Det är klart att det skall finnas en balans mellan praktisk och teoretisk kunskap och hur lärandet skall gå till. Framför allt krävs det en pedagogik som gör att jag som elev har möjlighet att ta till mig kunskapen. Det skall finnas en möjlighet att varva praktisk och teoretisk kunskap, enligt det förslag som Centerpartiet lade fram om den nya, moderna och flexibla lärlingsutbildningen med den etappindelning som föreslås i dag. Då finns det lika möjligheter för alla elever att klara godkända betyg i gymnasiet, samtidigt som det finns motivation för mer resurser till grundskolan och för att det ställs krav på att alla elever som går ut grundskolan skall ha godkända betyg. Därefter skall eleven få de möjligheter som krävs för att klara av gymnasieskolan och för att de därefter skall få en ärlig chans på arbetsmarknaden eller om de väljer att fortsätta att studera.

Fru talman! Propositionen om gymnasieskolan har ju föregåtts av mycket debatt, och inte minst de som arbetar i skolan har deltagit i den debatten. Remissvaret från Lärarförbundet visar att lärarna upplever stora svårigheter att klara sina uppgifter i skolan. Framför allt lyfter man fram problemet med att en hel årskull skall läsa samma kurser i kärnämnen oavsett intressen. Utbildningsutskottet har tagit vissa intryck av de kritiska synpunkterna, men inte tillräckligt. Innan jag går vidare vill jag med anledning av Kalle Larssons inlägg nämna att diskussionen om kärnämnen kommer tillbaka. Folkpartiet hör till dem som vill stärka ämnet historia i skolan, och det återkommer jag till. I övrigt vet jag inte hur jag skall tolka Kalle Larssons angrepp på Folkpartiet för att vi har tagit initiativ till att man skall informera om kommunismens illgärningar och för att vi över huvud taget ställer upp på en informationskampanj om 1900-talets två stora diktaturideologier, kommunism och nazism. Kalle Larssons partiledare har ju deklarerat att hon är positiv till en sådan information. Kanske beror Kalle Larsson kraftfulla inlägg här på att han har svårt att ta ställning till sitt eget partis historia. Kalle Larssons parti har ju genom åren inte bara tigit utan också hyllat olika system med koncentrationsläger och massavrättningar. Man har hyllat personer som Jag skall inte öda mycket tid på detta i dag, eftersom det är gymnasieskolan som vi talar om. Men hur som helst tycker jag att Kalle Larssons olika inlägg i debatten verkligen visar på att det finns ett mycket stort behov av att stärka ämnet historia i gymnasieskolan. De delar av betänkandet som ökar valfriheten är vi folkpartister positiva till. Det finns, som sagt var, vissa frågor från skoldebatten som har fått genomslag både i propositionen och i betänkandet. Det finns en del förslag om fler ämnen att välja på inom programmen, ett utkast till en gymnasieexamen och möjlighet att etappindela kärnämnena. Det talas också om obligatoriska nationella prov, som Folkpartiet tidigare har krävt. Tyvärr är detta alldeles för små steg i den riktning som Folkpartiet vill styra utbildningspolitiken. En liberal utbildningspolitik utgår från den enskilda elevens behov och utvecklingsmöjligheter. Den svenska gymnasieskolan kommer tyvärr även efter dagens beslut att i alldeles för liten utsträckning utgå från den enskilda eleven. Själva grundtanken att alla elever skall läsa samma sak under en stor del av studietiden finns kvar. Sverige skall fortfarande vara det enda land i världen där 100 % av gymnasieeleverna skall uppnå högskolekompetens. Att sedan bara 15-20 % av dem som går ut i verkligheten uppnår målen verkar inte bekymra regeringen. Att ytterligare 15-20 % hoppar av gymnasiet i förtid verkar inte heller vara något bekymmer. Att många av alla de som inte klarar skolan bara har arbetslöshet att se fram emot påverkar inte heller regeringens vision om en gymnasieskola med orealistiska mål. Fru talman! Folkpartiet anser att det är dags att låta eleverna välja mellan mera studieinriktad utbildning och yrkesinriktad utbildning. Vi föreslår därför att det som ett positivt alternativ utarbetas ett lärlingssystem där skolan och näringslivet ansvarar för halva tiden var. Utbildningen skall avslutas med en yrkesexamen som visar att eleven klarat utbildningen. I dag används det individuella programmet för att hjälpa elever som inte klarar kunskapskraven på de nationella programmen. Jag har sett många skolor där lärarna gör fantastiska insatser på det individuella programmet och på många sätt åstadkommer en bra undervisning utifrån förutsättningarna. Men själva målet att få eleven att gå över på ett nationellt program misslyckas allt oftare. Många av dessa elever skulle få en mycket mer meningsfull skolgång i ett utvecklat lärlingssystem. Alltför många elever i det svenska skolsystemet drabbas av att det blundar för verkligheten. Helt uppenbart kommer i dag många elever vidare till gymnasiet med på papperet godkända betyg, men utan tillräckliga kunskaper. Man hjälper inte en ung människa genom att slussa henne vidare till en utbildning som hon inte har förutsättningar att klara av. Därför behövs en ordentlig utvärdering av vad betygen egentligen står för. Den enskilda eleven blir mest hjälpt av att vi - som Folkpartiet kräver - slår fast att ingen får börja gymnasiet utan godkända kunskaper i svenska, engelska och matematik. Det är ingen bra lösning att använda det individuella programmet för att läsa in grundskolekurser. Utnyttja i stället de uppföljningsinstrument som grundskolan har och sätt in hjälpen så tidigt som möjligt. Låt hellre en elev använda lite längre tid i grundskolan än att låta honom/henne påbörja en utbildning utan de rätta förutsättningarna. Det är både billigare och mänskligare att lära en elev läsa, skriva och räkna tidigt i grundskolan än att göra det i gymnasiet. Fru talman! Jag har besökt en del skolor i en stad i mitt hemlän som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen Malmö. I en kommun som lider av stor arbetslöshet och ekonomiska problem blir skillnaden mellan verklighet och skrivbordsvision inom skolan särskilt tydlig. Enligt den senaste statistiken hoppar 30 % av eleverna av gymnasieskolan i Malmö. Om man lägger till dem som går igenom utbildningen men inte klarar målet att nå högskolebehörighet blir sanningen att närmare hälften av eleverna inte klarar gymnasieutbildningen. På en gymnasieskola som jag besökte för några veckor sedan i Malmö räcker inte längre resurserna till några bokinköp, inte till fortbildning för lärare och inte ens till att leva upp till de garanterade undervisningstiden i alla kurser. Extra stöd i svenska hade dragits in. På samma gymnasieskola hade eleverna inte möjlighet att läsa den högskoleförberedande kursen svenska C. Malmö är en stad med många invandrare, och många av dem har rätt till extra stöd, men får det inte. Ungefär dubbelt så många elever med invandrarbakgrund som övriga fullföljer inte gymnasiet. Nästan alla lärare som jag träffade i Malmö var imponerande engagerade i sitt arbete, och nästa alla elever hade en glödande vilja att få ut något av studierna. En vanlig och kanske liten uppgiven åsikt var: Vi sitter hellre i lite sämre lokaler om vi får en bra undervisning. Fru talman! Jag vill inte ge mig in i någon kommunalpolitisk träta om detta, men med Malmö som exempel vill jag visa hur hopplöst långt ifrån verkligheten många vackra formuleringar måste kännas för dem som är ute i skolorna, i Malmö och på många andra håll i Sverige. När den kommunala ekonomin inte tillåter mycket mer än besparingar på skolan, hur skall man då få råd att göra någonting åt att ungefär var tredje elev inte fullföljer utbildningen? Det största problemet för Malmö är inte hur man skall ge alla elever högskolebehörighet utan det är hur man skall hjälpa dem som hoppar av och samtidigt stimulera dem som vill läsa vidare. Gymnasieskolan behöver verkligen resurser. Men den behöver också en kursuppläggning som ger alla elever en möjlighet att utvecklas och gå vidare. De små förbättringar som föreslås i dagens betänkande hjälper inte. Fru talman! Den gymnasieexamen som nu föreslås i betänkandet och i propositionen är alldeles för urvattnad. Enligt Folkpartiet borde en gymnasieexamen utformas så, att den är internationellt gångbar i högskolevärlden. En gymnasieexamen borde utformas så, att det blir tydliga krav på förmåga till kritiskt och självständigt arbete och med precisering av vilka olika moment som den skall innehålla. Det naturliga vore att en gymnasieexamen skulle vara en förutsättning för studier vid högskola, inte bara ge förtur, som det föreslås i propositionen. Betygens roll för utvärdering och information är viktig, vid sidan av utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Dagens betygsskala är för trubbig. Därför, fru talman, föreslår Folkpartiet att ett nytt betygssteg införs mellan betyget G och VG. Trots storartat arbete som utförs i skolan av lärare och annan personal och trots nyfikna och vakna elever, finns det många tecken på kris i den svenska skolan. Det blir alltfler elever som hoppar av. Med den akuta bristen på lärare behövs ett helt batteri av åtgärder för att återge skolan dess plats som en levande institution som kan ge alla människor jämlika chanser i livet. Sveriges kommuner måste ta fram särskilda planer för att rekrytera lärare och förbättra utvecklingsmöjligheterna för lärarna. Sverige behöver 10 000 nya lärare om året, men det tillkommer bara 4 000. Med Folkpartiets skolpolitik, som vi har formulerat den i våra olika reservationer, skulle vi kunna skapa en skola som bättre möter både studieintresserade och mer yrkesinriktade elever. I den skolan får eleven rätt till det stöd som han eller hon behöver, samtidigt som det ställs tydliga krav på arbetsro och närvaroplikt i skolan. Elever och föräldrar får också större möjlighet att välja fristående skolor. Utgångspunkten är hela tiden att den enskilda eleven skall ha så goda utvecklingsmöjligheter som möjligt. Fru talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 9 under mom. 16, men jag ställer mig naturligtvis bakom samtliga Folkpartiets reservationer i betänkandet.
Fru talman! Ulf Nilsson försöker skyla över det faktum att man i dag inte är beredd att stärka historieundervisningen i skolan genom att säga att det kanske man blir sedan. Men det hjälper ju föga i debatten i dag. Sedan säger han en hel del saker om mig och om mitt parti, som det i och för sig skulle vara intressant att få faktaupplysningar om och källor till och diskutera vidare. Det skulle i och för sig vara intressant att också diskutera frågor som t.ex. att vi hyllade Mao Zedong eller att jag, genom mina uttalanden om Lenin, har bevisat att historieundervisningen i skolan skulle behöva stärkas. Det kanske handlar om de 100 gånger som jag har sagt mig inte försvara terror eller övergrepp i någon form, eller är det de kanske 15 gånger som jag har sagt att jag inte ser Lenin som något föredöme för någon demokratisk eller humanistisk rörelse i dag. Det där får väl Ulf Nilsson och jag reda ut i en kommande debatt i så fall eller möjligen i dag om han är beredd att göra det. Men faktum kvarstår i den fråga som vi här i dag diskuterar: Det finns ett yrkande om att införa historia som kärnämne i gymnasieskolan. Det finns möjligheter för Ulf Nilsson och hans parti att stödja detta. Men man väljer, om jag har förstått det rätt, att inte göra det. Problemet som uppstår när man börjar ersätta de sammanhang och de processer som kan skapas genom undervisning i ett ämne i gymnasieskolan med enstaka kampanjer är att man inte får en helhetssyn och en förståelse. Man förmår inte att lära sig de sammanhang som historien faktiskt erbjuder om man bara har ögon nog att se med. Det är därför vi vill att historieundervisningen stärks, och det är uppenbarligen därför som Folkpartiet inte vill göra det.
Fru talman! Historieämnet kommer vi som sagt var tillbaka till när förslaget om kärnämnen kommer. Det är därför jag har ställt mig bakom utskottsbetänkandets yttrande om att historieämnet icke får försvagas utan skall stärkas. Jag tycker att vi skall ha en rejäl diskussion om kärnämnena över huvud taget. Jag lovar Kalle Larsson att jag kommer tillbaka till frågan. De övriga frågorna är väl egentligen inte tiden i denna debatt till för att diskutera. På rak arm kommer jag inte på något uttalande om Mao Zedong. Däremot kommer jag ihåg C H Hermanssons artikel när Stalin avled t.ex. om att den största arbetarvännerna genom tiderna hade gått ur tiden. Lenin kommer jag ihåg att han i Sydsvenskan skrev att Lenin måste sättas i relation till samtida personer, och samtida personer var Hjalmar Branting och Clemenceau och andra som knappast kan jämföras med Lenin i fråga om att ta ställning för avrättningar och fängslingar. Men som sagt var återkommer vi till historieämnet, som huvudfrågan gäller. Då kommer jag och Folkpartiet att bevaka att historieämnet får en stärkt ställning i gymnasieskolan.
Fru talman! Det var väl trevligt att vi i alla fall kan konstatera att vi kommer att tala om detta igen. Det är ju gott och väl. Men sedan måste jag säga att det är förvånande att Ulf Nilsson ger sig in på att diskutera de här frågorna och samtidigt är så dåligt insatt i vad han egentligen talar om. Jag har aldrig nämnt Hjalmar Branting som en person att jämföra med Lenin. Det måste vara felciterat eller hämtat i någon argumentsamling som ni har skickat ut till er partistyrelse eller riksdagsgrupp, men den är i så fall alldeles felaktig. Jag förstår inte vad Ulf Nilsson menar om han inte tycker att man skall se personer och händelser i deras historiska sammanhang. I vilket sammanhang skall man då se dem, i ett lösryckt sammanhang i kampanjform? Ja, möjligen gynnar det Folkpartiets partipolitiska intressen, men det ger inte en seriös intellektuell syn på historien. Vad gäller C H Hermanssons uttalande om Stalin är det ett uttalande som han åtskilliga gånger, kan jag säga utan överdrift, ångrat, tagit tillbaka och bett om ursäkt för. Det här är inga konstigheter. Vi har delar i vår historia som vi inte tycker är speciellt lyckade och som vi också har tagit avstånd från. Man skulle kunna säga att om alla partier gjorde en så grundlig granskning av sin historia som Vänsterpartiet har gjort, då vore vi mycket klokare. Då skulle vi också kunna ta reda på en hel del märkligheter som har begåtts av andra partier genom historien, också här i Sverige. Här menar jag att Vänsterpartiet står obefläckat i kampen för demokratin. Lars Leijonborg och uppenbarligen Ulf Nilsson vill egentligen göra en dagspolitisk poäng, när de påstår att vi tidigare i historien har haft problem med demokratin, för att i dag kunna ifrågasätta om vi är demokratiska. Min fråga måste då bli om Ulf Nilsson ser några problem med vårt demokratiska sinnelag i dag. Det är ju det som på något sätt borde vara utgångspunkten om man nu vill ha en kampanj. Det måste ju finnas något slags poäng just i dagsläget.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt Kalle Larssons fråga, eftersom Kalle Larssons partiledare har ställt upp på att kampanjen behövs. Kalle Larsson kanske borde ställa frågan till Gudrun Schyman varför hon tycker att även Vänsterpartiet skall stå bakom kampanjen. Jag har aldrig sagt att Kalle Larsson har sagt att Lenin och Branting kan jämföras, men jag påpekade att Branting var samtida med Lenin. Om man säger att man skall sätta in Lenin i ett historiskt sammanhang skall man naturligtvis jämföra honom med andra personer, och då utfaller inte jämförelsen till Lenins fördel. Avslutningsvis i denna debatt säger Kalle Larsson att många partier har historia att skämmas för, och det kan säkert vara sant i vissa delar. Men det finns inget annat parti som har haft en historia av regelbundna broders och vänskapsband med de stora diktaturpartierna i bl.a. Sovjet och Östeuropa och som har skickat lyckönskningstelegram till Ceausescu, Stalin och vilka de var fram till ungefär 1988. Det är en skillnad,
Fru talman! Jag tänkte hoppa över till nutiden och skippa historien. För övrigt är jag ekohumanist, som jag är glad över. I Folkpartiets och Ulf Nilssons motion kan man läsa hur de diskuterar om hur viktigt det är att gymnasieskolan hänger med i den utveckling som sker i dag i samhället och på de krav som samhället ställer för att eleverna skall få möjligheter på arbetsmarknaden. Det gör mig väldigt förvånad att Folkpartiet står bakom en reservation som säger att man redan från första året på gymnasiet skall dela gymnasieeleverna i två grupper: de som man ställer upp högre krav och kunskapsmål för och de som man sänker ribban för. I kursplanen kan man läsa att vad som i dag gäller för svenska språket på det treåriga programmet är att en elev skall kunna förmedla åsikter, erfarenheter, iakttagelser och kunskaper i tal och skrift. Eleverna skall kunna använda skrivandet för att tänka och lära. De skall kunna delta aktivt och konstruktivt i samtal och diskussion med olika syften och kunna hålla enkla anföranden inför en grupp. De skall kunna använda sig av grundläggande regler för språkets bruk och byggnad. Det finns också ett par punkter till.
Fru talman! När Sofia Jonsson säger att vi talar om att sänka ribban glömmer hon att det finns många elever som över huvud taget inte når målen. Folkpartiets förslag är helt enkelt att det skall vara möjligt att få en rejäl yrkesutbildning utan att nödvändigtvis uppnå formell högskolekompetens. Det kanske är bättre för en elev att ägna sig åt att träna svenska inte minst med anknytning till yrkespraktiken, att träna grundläggande färdigheter i att skriva, tala och uttrycka sig. De mål som Sofia Jonsson läste upp gällde svenska A, men i svenska B finns mål som ställer höga krav på litteraturhistoria, kronologisk kunskap osv. Det är kanske bättre för en del elever att få ägna sig åt det som de behöver och sedan få möjlighet att komplettera. Jag tycker inte att det är att svika eleverna, utan jag tycker precis tvärtom att det är att utgå från eleverna, att säga att de kan få en bra gymnasieutbildning, med en bra träning i de viktiga basämnena och en bra yrkesinriktad utbildning, men att de inte på alla punkter behöver komma upp till nivån att vara behörig att komma in på högskolan.
Fru talman! Det handlar inte om högskolebehörighet i första hand, utan för de här eleverna handlar det om att få gymnasiekompetens och kunna nå de mål som vi sätter upp för gymnasieskolan, för att de eleverna skall få en värdig start och sedan ha möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och uppfylla de krav som i dag ställs i t.ex. industrin. Om man tittar på hur kurvan ser ut kan man se att det är inom industrisektorn som kunskapskraven har ökat allra mest men att betygen för de elever som läser de linjerna har minskat allra mest. Hur går detta ihop? Vi måste försöka hitta en lösning och göra det möjligt för de här eleverna att få en ärlig chans att gå igenom gymnasieskolan, om de över huvud taget skall få en ärlig chans att gå vidare. Det är väl inte möjligt att Ulf Nilsson tycker att de elever som redan från början kan tänkas ha dålig självkänsla inför gymnasieskolan skall klappas på huvudet och få höra att de skall vara så goda att ta en enklare väg, där kunskapskraven är lägre, för att de därefter inte skall ha samma möjligheter som de andra eleverna på arbetsmarknaden?
Fru talman! Sofia Jonsson målar upp det här som om det vore antingen-eller. Så är det inte. Det finns en massa elever som har möjlighet att få en mycket god grund att gå vidare på, men som skulle tjäna mycket mer på att träna grundläggande färdigheter i svenska, få en tillämpning i hur man använder svenskämnet i förhållande till yrket, hur man skaffar information osv., utan att behöva läsa i detalj samma plan som de skall göra som skall förbereda sig för högskolan. Detta är ett problem, om man ser till verkligheten. Att försöka anpassa detta, sätta betyg på samma grunder och följa samma definitioner på vad en kurs skall innehålla för en person som skall läsa traditionell teoretisk universitetsutbildning som för en person som riktar in sig på yrkeslivet, är en motsättning som vi inte kan blunda för om vi ser hur det är i verkligheten. Det är inte att svika eleverna, utan det är tvärtom att ge eleverna den rätt de har att få ägna tid åt att lära sig det som de behöver, i stället för att hela tiden bara gå vidare utan att egentligen lära sig någonting ordentligt.

Fru talman! Det pågår förändringar av det svenska gymnasiet från en skola för en liten grupp elever från socialgrupp 1 till en skola för alla. Det är, minst sagt, en genomgripande förändring. Man glömmer lätt bort att det är en omvälvning av den svenska skolan som det handlar om. Det är inte lätt, och det tar tid. Spåren av den gamla skolan ligger kvar, och en del av de spåren försvårar kunskapsinhämtandet och trivseln och innebär att vissa elevgrupper än i dag inte upplever gymnasieskolan som sin skola. Omställningen till ett gymnasium för alla kräver en kraftig individualisering med anpassning av studierna till den enskilda elevens förutsättningar och intressen. När detta är sagt kan man konstatera att gymnasieskolan ändå är på rätt väg och att det finns många exempel på skolor där man har lyckats, där eleverna på olika program trivs och upplever sin skolgång som meningsfylld och intressant. Men det kommer också, som sagt var, rapporter om problem som är oroande. I massmedierna handlar oron framför allt om antalet elever som inte får godkänt i kärnämnena. Ofta handlar debatten om kunskapsbrister, krav på strängare kunskapskontroll och effektivare kunskapsförmedling. Det som enligt min mening kanske är mer oroande är att flera utvärderingar, bl.a. Skolverkets, visar att skolan av vissa elevgrupper upplevs som tråkig och ointressant. Oroande är också att många lärare är pressade av en alltför tung arbetsbörda, att skolledare inte får tid med det pedagogiska ledarskapet och att det förekommer att kommunens skolpolitiker och skolförvaltningar inte sköter sin del av ledningsansvaret för skolverksamheten. En del av de elever som går på de yrkesförberedande programmen upplever kärnämnena som svåra och ointressanta. En del av eleverna på de teoretiska programmen upplever betygshets och alltför stor arbetsbelastning. Gymnasietiden får naturligtvis inte vara varken tråkig eller pressande. Tonårsperioden är en mycket viktig period i en individs utveckling. Man skall ta de osäkra, spännande stegen in i vuxenlivet, med sinnena öppnare än kanske under någon annan period av livet - öppna för musik, konst och litteratur. Känslorna svallar, och intresset för det andra könet börjar pocka på; man kanske blir kär på allvar för första gången. Relationen till kamrater tar vuxnare former, nyfikenheten på omvärlden tar nya banor, moralfrågor och livsfilosofiska frågor blir viktiga, och man uppmärksammar sin egen fysiska utveckling. Varför i hela friden skulle då inte gymnasietiden vara levande, dynamisk, inspirerande och utvecklande för ungdomarna även den tid de är i skolan? Ser man till eleverna borde förutsättningarna för en bra skola vara lysande. Varför fungerar inte skolan för alla? Vad är det som måste rättas till för att skolan skall bli en skola för envar? I propositionen fokuserar regeringen gymnasieskolan som kunskapsbyggare och en förberedelse för arbetslivet. Det helhetsperspektiv som finns i skollagen och läroplanen kommer därvid i skymundan, men många av förslagen är bra också ur detta bredare perspektiv och kan åtminstone indirekt bidra till att göra skolan intressantare och öka motivationen för ytterligare grupper av elever. Hit hör t.ex. regeringens förslag att bygga ut apu, den arbetsplatsförlagda utbildningen, som rymmer mycket av det som eleverna önskar. Lärlingsutbildningen fyller ett stort behov av kontakter med arbetslivet utanför skolan. Många elever önskar få sådana. Infärgning av kärnämnen till olika program ökar, och meningsfullheten ökar i samma takt. Flexibiliteten i studietiden skall tillåta anpassning av kursens längd till individens intresse och förutsättningar. Utvecklingssamtalen är ett bra inslag. Det nya teknikprogrammet kan säkert öppna en sektor av stort intresse för vissa elevgrupper. Detta är alltså bra förslag, och Miljöpartiet stöder dem. Det finns andra förslag i propositionen som inte är så bra, t.ex. införandet av gymnasieexamen. Vi har redan konstaterat att det finns för mycket av betygshets och prestationsfixering i gymnasiet, och en gymnasieexamen skulle bara spä på problemen ytterligare. Miljöpartiet yrkar avslag på förslaget. Ett förslag som utskottet har tagit upp gäller införandet av etappindelning av kurser. En sådan etappindelning har pedagogiska fördelar som är väl kända. Det underlättar om man inför ett etappmål, om det mål som man strävar mot ligger långt fram i tiden. Blir det en etappindelning med det syftet står vi bakom förslaget. Däremot vill vi inte ha en nivågruppering av elever på kärnämnenas grundkurser. Utskottet föreslår att regeringen utreder hur en etappindelning skall utformas. En sådan utredning ställer vi oss bakom, och vi avvaktar naturligtvis med ställningstagandet tills vi får se vad utredningen kommer fram till. Ett annat av de större förslagen i propositionen gäller införandet av poäng i stället för nuvarande bestämning av kursernas omfattning i timmar. Vi kan se det som ett steg mot en ökad individualisering. I den bemärkelsen är förslaget bra. Egentligen behövs inte denna förändring, eftersom det redan med nuvarande skollag och läroplaner är möjligt att använda olika lång tid för genomförandet av en kurs. Men underlättar det utvecklingen mot ökad individualisering så är det okej för vår del, och vi står bakom förslaget. Jag vill därefter säga några ord om betygen. Där är det fortfarande ett stort problem. Betygsfrågan tas inte upp i propositionen annat än indirekt. Och enligt vårt sätt att se är betygen ett allvarligt hinder för en fortsatt bra utveckling av gymnasieskolan. Mycket krångel i skolan beror just på betygen. Borde de inte tas bort nu? Vi har alla skäl att tro att betygen är mycket osäkra mått och att de dessutom är värdelösa som prediktorer. Det går sannolikt inte att förutsäga vare sig studieframgång eller yrkesframgång utifrån betyg i gymnasiet. Enligt Miljöpartiets syn är betyg dessutom olämpliga som pedagogiska verktyg. Man skall studera för att ämnet är intressant och inte för att få ett visst betyg. Om vi har en skola där eleverna inte kan förväntas vara tillräckligt intresserade, då kan betyg, betalning eller något annat, vara okej. Det allra lämpligaste kanske är att man lovar att de som blir klara får gå hem, om nu skolan skall vara ointressant. Naturligtvis vill vi inte ha en sådan skola. Intresset skall finnas där ändå, och betygen skall bort. Jag har tagit upp betygsfrågan flera gånger tidigare utan gehör i kammaren, annat än från Vänsterpartiet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet delar uppfattning i betygsfrågan. Jag börjar så smått tro att riksdagens ledamöter har uppfattningen att betygen är ett bra mått, att de är reliabla och valida, medan de i själva verket antagligen är i stort sett rent slumpmässiga. Skulle man inte kunna tänka sig att kammaren åtminstone kunde ta det modiga steget och bifalla yrkandet om att saken undersöks, att man tar reda på om betyg har någon kvalitet och något värde? Är de säkra mått eller inte? Skulle det vara så att de är osäkra kan ju inte ens Folkpartiet, Centern och Moderaterna vilja använda dem. Eller är ledamöterna i samtliga partier utom i Vänsterpartiet och Miljöpartiet generellt emot faktaunderlag? Frågan är ju faktiskt viktig, inte minst för de elever som nu konkurrerar om platser i den högre utbildningen med tiondelar av poäng, vilkas felmarginal sannolikt ligger tiofalt över den skillnaden. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 11 under mom. 24 och mom. 29. Sedan vill jag gärna återgå till den fråga som jag tog upp i början. Vad är det egentligen som behövs för att fler elever skall känna att gymnasieskolan är en skola för honom eller henne? Det handlar om att utveckla verksamheten så att den blir angelägen och motiverande för varje elev. Individualisering är nödvändig, och det tror jag att vi är överens om. Men hur är det med elevernas delaktighet när det gäller studiernas form och innehåll - planeringen? Vi har fått rapporter om att det brister i lärarnas och kommunledningens insikter i skolans mål och styrmedel. Mycket lite intresse har ägnats frågan om eleverna har fått någon insikt över huvud taget. Kanske vore det bra om man satsade ordentligt på att klargöra skolans mål och styrmedel för gymnasieeleverna. Utan den kunskapen är det svårt att känna sig riktigt delaktig i planeringen av sina studier. Jag tror att det är viktigt att vi ger betydligt större utrymme för elevernas delaktighet i planeringen av skolverksamheten. Hur är det med överensstämmelsen mellan skolans mål och hur skolans egen verklighet ser ut - demokratimålet, att utveckla förståelse och respekt för andra, beredskap och förmåga att hjälpa andra osv.? I verkligheten uppmuntras ju en konkurrens mellan kamraterna i stället för hjälpsamhet, rakt över. Det är ett slående inslag i gymnasiet. När man talar om bristande tid från lärarnas sida för att hjälpa enskilda elever så kanske man kunde stimulera eleverna för att få en lösning på problemet, så att elever som har kommit lite längre i ett ämne kan hjälpa dem som skulle behöva hjälp. Varje lärare vet dessutom hur mycket man lär sig på att undervisa. Att hjälpa gagnar alltså även hjälparen. Jag skulle vilja se betydligt mer av delaktighet för eleverna inklusive att de också hjälper varandra. Och jag ser en stor fördel i att betydligt större utrymme ges för verksamheter som ligger utanför själva ämnespluggandet. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en fråga som vi skall behandla i riksdagen. Det är redan nu fullt tillåtet att göra en sådan kursändring enligt gällande skollag och läroplan. Men det skulle kanske inte skada om regering och riksdag tydligt markerade att man inte bara uppskattar skolornas insatser för att öka prestationerna i kärnämnena utan också ser andra mål i skollagen och läroplanerna som lika väsentliga. Jag måste då få tillägga att skolministern i olika sammanhang har betonat värdegrundens betydelse, och skolministern står naturligtvis bakom propositionen, precis som vi brukar säga att vi stå bakom våra motioner. Men propositionen är alltså skriven under den förra mandatperioden och återspeglar kanske inte de satsningar som kommer härefter. Det skall därför bli intressant att se vad de får för form när det gäller gymnasieskolan.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga som berör samtliga sakområden, och jag riktar den därför till vice statsministern. SCB har tagit fram statistik över tillkomsten av de nya statliga arbetstillfällena, och det visar sig att de i mycket stor utsträckning har hamnat i Stockholmsregionen. Samtidigt har antalet statliga sysselsättningstillfällen i övriga delar av landet minskat mycket dramatiskt. Min korta och enkla fråga är: Vilka slutsatser drar vice statsministern av den statistiken?
Herr talman! Jag tycker att detta är en allvarlig varning till oss. Det har uppenbarligen inte blivit så som riksdag och regering har tänkt. Det innebär att vi återigen på ett helt annat sätt måste ta oss an frågan om fördelning i landet av statliga myndigheter. Vi måste kunna gå före vad gäller den fördelningen och ta vårt regionalpolitiska ansvar.
Herr talman! Jag tycker att detta låter bra. Jag skulle vilja följa upp med att fråga om regeringen nu t.o.m. är beredd att överväga en ny utlokaliseringsvåg.
Herr talman! Riktigt så enkelt är det ju inte. Det är ganska komplicerat med omlokaliseringar. Men t.ex. den stora försvarsomläggning som vi nu har framför oss kommer att innebära att staten tar på sig ett alldeles speciellt ansvar. Man kan titta på det goda exemplet därvidlag, nämligen Söderhamn, och det stora ansvar som staten tog i det sammanhanget.
Herr talman! Jag har en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Jag önskar att jag på ett bra sätt kunde förmedla till näringsministern och alla övriga här i kammaren den hopplöshet och förtvivlan som jag mötte i Bengtsfors i går kväll. Med anledning av den utomordentligt allvarliga situation som vi nu har i norra Dalsland vill jag fråga hur näringsministern ser på Lear Corporations sätt att hantera sin omstrukturering, vilket utomordentligt märkligt och maktfullkomligt demonstrerades i går i Bengtsfors. Det är min ena fråga. Min andra fråga är hur näringsministern tänker följa situationen i norra Dalsland och vad vi kan göra för att mildra detta för hela landskapet katastrofala slag.
Herr talman! Jag vill börja med att från regeringens sida uttrycka vårt stöd och vår kraftiga känsla för dem som nu drabbas i Bengtsfors. För det första vill jag säga att regeringen utgår från att företaget tar sitt ansvar. Vi kan på den svenska arbetsmarknaden inte ha ett förhållande som innebär att ett företag får stöd dels från kommunen, dels från staten och sedan i hemlighet beslutar att flytta någon annanstans. För det andra vill jag säga att vi nu kommer att engagera de regionala organ som finns. Jag tänker närmast på länsstyrelsen och på dess regionala organ, som länsarbetsnämnd etc. Jag förutsätter att de kommer att vidta åtgärder, vilket jag också kommer att bevaka. För det tredje kommer jag i morgon att åka till Bengtsfors för att låta mig informeras på ort och ställe.
Herr talman! Jag vill ändå ytterligare en gång ställa frågan till näringsministern om han någonsin i sin långa politiska bana har stött på ett sådant agerande från ett företag som visats i fallet med Lear Corporations omstrukturering i Bengtsfors.
Herr talman! Med min långa fackliga bakgrund har jag aldrig varit med om något liknande. Jag har ändå såsom facklig företrädare varit med om många företagsnedläggelser. Detta är exempellöst och oacceptabelt. Jag vill också, eftersom den frågan ändå kommer upp, nämna hur EU:s sätt att flytta stöd använts. Man har först fått stöd genom mål 2, och sedan flyttar man till Portugal, där man får än mer stöd. Också detta är oacceptabelt, något som jag kommer att ta upp i berört ministerråd.
Herr talman! Även jag skulle vilja ställa en fråga till näringsministern om Bengtsfors. Visserligen liknar min fråga en del Britt Bohlins, men det finns också en del andra aspekter som man behöver ta upp. Situationen är extrem. Förhållandet mellan de berörda 860 jobben i Bengtsfors och det totala antalet jobb i Bengtsfors gör att situationen där inte liknar någon annan. Kommunen har redan börjat ett offensivt arbete för att klara situationen på sikt. Man håller nu på att planera för hur man skall arbeta vidare för att hitta nya jobb och verksamheter i Bengtsfors, för att ge de människor som tvingas sluta nödvändig utbildning osv. De mål kommunen redan har satt upp är att under en treårsperiod skapa 860 nya jobb, dvs. lika många som nu försvinner. Det finns förutsättningar för det. Dalsland är ju inte någon underutvecklad region eller en region som håller på att bli underutvecklad. Tvärtom ger Dalslands läge med närhet till tre expansiva regioner - Oslo, Karlstad och Göteborg-Trestad - möjligheter. Kommunen ser de här möjligheterna och kan ta vara på dem, men det kommer att krävas riktade stöd för att den skall kunna hantera dem. Min fråga till näringsministern är om han är beredd att ge sådana riktade stöd till Bengtsfors.
Herr talman! Jag kommer, som jag sade, att åka dit i morgon och låta mig informeras, dels av kommunen, dels av företaget, dels av de fackliga organisationerna och de anställda. Därefter kommer jag att ta ställning till vilka åtgärder som jag tycker att man bör göra tillsammans med Bengtsfors kommun. Men det är viktigt att här säga att vi har regionala strukturer - länsstyrelsen, det nya regionorganet och länsarbetsnämnden. Vi har väldigt mycket av resurser i det sammanhanget. Detta är också statens förlängda arm. Vi skall i första hand se vad man tillsammans med kommunen och företaget kan göra. Därefter återkommer jag.
Herr talman! Tack för det svaret. Att näringsministern är beredd att samtala för att hitta lösningar är positivt och öppnar en del möjligheter. Ytterligare ett skäl till att flytten från Bengtsfors blir av är att maktförhållandet mellan företag och arbetare ser ut som det gör. Den svenska arbetsrätten gör det väldigt enkelt för företag att lägga ned eller flytta en lönsam verksamhet, som den i Bengtsfors. Andra länder har betydligt tuffare regler på det här området. Jag anser att den svenska arbetsrätten definitivt borde skärpas för att hantera sådana här situationer. Jag undrar därför vad Björn Rosengren gör för att stärka arbetsrätten, för att förhindra företag att flytta och lägga ned lönsamma verksamheter som den i Bengtsfors, helt utan att ta hänsyn till de människor som drabbas.
Herr talman! Den arbetsrätt som vi har i Sverige har sådana mekanismer att det här skall föras en dialog mellan de anställda och företaget. Jag menar att vi från den utgångspunkten har en väldigt bra arbetsrätt. Om sedan någon inte tillämpar arbetsrätten utan går i strid med den blir det en svårhanterad situation. Det gäller om all lagstiftning. Jag tror inte att vi skall tillämpa den lagstiftning som finns i en del sydeuropeiska länder som har det förhållandet att arbetsmarknaden så att säga låses fast och man får en liten flexibilitet. I detta fall är det exempellöst på vilket sätt man hanterat det, och jag tror inte att det kan ha sin grund i att det är fel på arbetsrätten. Därmed nu inte sagt att arbetsrätten skulle vara 100 % bra. Man kan hitta sådant som kan utvecklas.

Herr talman! Jag utgår ifrån att om vi skall diskutera det samhälleliga offentliga ansvaret när det gäller folkhälsan på det här området så kommer uppdraget rimligtvis att fördelas mellan en rad olika institutioner. Folkhälsoinstitutet har skyldighet att bedriva informationsarbete på det här området likaväl som beträffande hela folkhälsoarbetet. Vi bör rimligtvis diskutera vad skolorna kan göra för att upplysa. I stor utsträckning handlar det också om arbetsmiljöfrågor och sorterar således under de institutioner som ansvarar för utveckling av arbetsmiljön. Det finns inte, vilket Elisabeth Fleetwood påpekar, något samlat program från dessa myndigheter - jag känner i alla fall inte till något sådant program - och det är möjligt att det finns skäl att efterlysa det. Men så som ansvaret ser ut nu ligger det hos de olika folkhälsoredskap och myndigheter som vi har, inklusive också dem som har ansvaret för arbetsmiljön.

Herr talman! Jag vet inte vilket betänkande och vilken utredning Elisabeth Fleetwood hänvisar till. Jag känner inte till att det finns någon särskild statsrådsgrupp i den här frågan, men däremot delar jag uppfattningen om att vi möjligtvis bör ta samlade grepp kring hela miljöfrågan med utgångspunkt från de bullerskador som vi nu kan se växer. Jag ber att få återkomma till frågan och jag skall försöka se efter vilka samlade grepp som man kan ta.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till försvarsminister Björn von Sydow. Bryssel den 10-11 januari 1994 anmälde den svenska regeringen och riksdagen sitt intresse för att medverka i Partnerskap för fred. Beslutet vill jag minnas fattades den 24 mars samma år, 1994. Med anledning av det här beslutet uppkom frågan om att Norr och Västerbotten kunde inrätta en internationell utbildnings och övningsplats för flygstridskrafter. I planen ingick också upprättandet av central förvaring och förvaltning av FN:s sjukvårdsmateriel. Man gjorde ett relativt stort arbete i den här frågan både från länsstyrelsens sida och från Försvarsmakten. Det här skulle kunna innebära, vilket är mest troligt, ett stort antal jobb i norra Sverige. Mina frågor till försvarsministern är: Var ligger frågan i dag, kan vi förvänta oss ett beslut i frågan och när kommer det i så fall?
Herr talman! Detta förslag remitterades till bl.a. Försvarsmakten. Försvarsmakten fann att det inte fanns något behov av att anlägga särskilda övningsområden eller av förberedelser för luftövningsområden för internationella insatser, utan att i princip alla våra övningsområden och luftförsvarsområden skall kunna användas i den mån som vi vill genomföra övningar. Ärendet har inte tagits upp av regeringen i den proposition som riksdagen nu har att behandla, och jag förutser att frågan om hur många övningsområden, skjutfält osv. som vi skall ha kvar kommer att behandlas i en ny proposition till riksdagen i höst.
Herr talman! Jag vill först och främst tacka försvarsministern för svaret. Men det är ju egentligen inte frågan om att anlägga några nya anläggningar. Dessa anläggningar finns redan uppe i norr. Det är bara fråga om ett bredare utnyttjande av de befintliga anläggningarna, vars geografiska läge ju är bra och där det också finns gott om plats i luftrummet.
Herr talman! Det finns heller inga hinder för att använda samtliga av dagens övnings och skjutfältsmöjligheter för t.ex. samarbete inom ramen för Partnerskap för fred, och det förekommer. Jag var personligen uppe på ett besök i Arvidsjaur för en månad sedan ungefär, och träffade där på utländska enheter som samverkade inom Partnerskap för fred. Så i princip gäller att samtliga svenska institutioner inom Försvarsmakten kan användas när behov finns, och det gäller självfallet de övningsförutsättningar som också finns i Norrbotten och Västerbotten.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Det är ju på det sättet att riksdagen ganska nyligen beslöt att skärpa lagstiftningen om diskriminering i arbetslivet, både när det gäller etnisk diskriminering, diskriminering av funktionshindrade och diskriminering på grund av sexuell läggning, och jag tycker att det här är alldeles utmärkt. Men jag saknar åtgärder mot en annan typ av diskriminering i arbetslivet, och jag tänker då på diskrimineringen av de äldre. Den bistra sanningen är ju faktiskt att i dag behöver man inte vara särskilt gammal för att drabbas av åldersdiskriminering och ha svårt att få arbete.
Herr talman! Ja, jag som är näst äldst i regeringen vet hur det är att vara gammal! Det finns inga lagar som särskilt förbjuder diskriminering av äldre. Däremot är det i lagen om anställningsskydd ganska tydligt att man inte kan avskeda någon bara för att den personen är gammal. Jag tror att mycket av den åldersdiskriminering som vi upplever i samhället handlar väldigt mycket om attityder. Vi lever i ett samhälle där människor alltför lätt fastnar i att man inte duger om man är gammal. Jag tror alltså att det är den vägen vi måste gå, och därmed menar jag att jag inte tror att vi behöver ha någon ytterligare lagstiftning för detta.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det är ju på det sättet att vi inte har någon lag, men jag tycker personligen att det skulle behövas. I avvaktan på det menar jag att vi behöver omfattande åtgärder i attitydändrande syfte. Det är de åtgärderna som jag tycker att Näringsdepartementet borde fundera allvarligt över. Här gäller det faktiskt att ändra på människors inställning och få människor att förstå att det inte är åldern som är avgörande när det gäller att kunna ta ett arbete och göra det bra utan kapaciteten. Det är som när det gäller alla attitydfrågor ett svårt arbete, och det behövs stora insatser.
Herr talman! Jag delar helt den uppfattningen. Tullia von Sydow och jag har samarbetat i många år med detta i föreningen 50 plus. Där kom vi ganska snabbt till att det handlar om attityder. Jag vill passa på att säga här i kammaren att man är som bäst och har sin verkliga intellektuella kapacitet när man har uppnått min ålder, och det gäller er alla andra som har uppnått denna ålder! Det är det budskapet vi måste för ut och inte tro att vi skall fastna i någon lagreglering. Det lär vi inte kunna lösa detta med. Jag delar uppfattningen att det handlar om attityder.
Herr talman! Med min således något begränsade intellektuella kapacitet skall jag dock framföra en fråga till skolministern. Det gäller vad som skall hända med de funktionshindrade barnen i skolan. Vi är många som med spänning ser fram emot vad som kommer att stå i den proposition som kommer. Men innan dess skulle jag vilja fråga skolministern hur regeringen ser på frågan om integration. Det är meningen att barnen enligt utredningens förslag bättre skall kunna integreras i en gemenskap. Jag tycker att man måste skilja på den fysiska integrationen, att barnen finns i ett klassrum, och den verkliga och sociala integrationen som finns för de här barnen. Tillsammans med kamrater som har samma problem upplever de kanske för första gången i hela sitt liv att de har en kompis och ett socialt fungerande liv. Jag undrar som skolministern kan säga något om hur hon ser på fysisk integration och faktisk och social integration.

Herr talman! Många av de barn som är aktuella går på en skola som heter Ekeskolan. Den är säkert inte helt obekant. Där går barn med flerfunktionshandikapp. De barnen har också ett unikt språk. De kanske har ett språk som bara de och någon mer kan förstå, eftersom de har sådana problem. Därmed borde man kunna tänka sig att också värna den gruppen unga människor. De har kanske väldigt svårt att klara sig i en vanlig skola, trots att de hemskt gärna vill, eftersom det krävs en enorm kompetens. Jag kommer därmed också in på frågan om kvalitet. Tror skolministern att det finns en poäng att ha kvalitet och mycket kompetent personal samlad på ett ställe och att det kan generera en högre kvalitet än om man sprider ut denna framför allt pedagogiska kompetens som behövs för dessa barn?

Herr talman! Min fråga gäller bromerade flamskyddsmedel vilka ingår i datorer, andra elektriska varor, textilier, osv. och där effekterna är skadliga för hälsa och miljö. En studie har visat att de som arbetar med återvinning av elektroniska varor har 50 gånger högre halter av dessa ämnen i blodet. Dessutom visar studier på djur att det antagligen också är skadligt för människor. Kemikalieinspektionen föreslår regeringen att förbjuda de två största grupperna av dessa bromerade flamskyddsmedel. Därför är mina frågor nu: Kommer regeringen att bifalla Kemikalieinspektionens förslag? Hur ser tidsplanen ut för genomförandet?
Herr talman! Det enda svar jag kan ge är att vi nu bereder frågan och ser väldigt allvarligt på den. Därefter får vi återkomma.
Herr talman! För ett antal år sedan genomfördes handikappreformen vilket bl.a. innebar att lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade blev en s.k. rättighetslagstiftning. Reformen har inneburit stora förbättringar för många funktionshindrade. Nu förekommer det att vissa kommuner trots att de fällts i länsrätten vägrar bevilja handikappade de stöd de har fått rätt till. Min fråga är: Vilket ansvar anser socialministern att staten bör ta för att se till att den nuvarande lagen efterlevs? Vad har regeringen för konkreta åtgärder att ta till för att komma till rätta med detta problem?
Herr talman! Jag kan berätta för Mikael Oscarsson att regeringen har varit osedvanligt aktiv på det här området. Vi tillsatte en särskild utredning, Mötandeutredningen, som har letts av Bengt Lindqvist för att ta fatt i just de här frågorna. Bengt Lindqvist lämnade sitt slutbetänkande för två veckor sedan. Han för ett resonemang om just vilka sanktionsmöjligheter som skulle kunna finnas för att länka samman det som är det grundläggande problemet. Mot varandra står två principer, nämligen å ena sidan den kommunala självstyrelsen och å andra sidan en rättighetslagstiftning som riksdagen beslutar om. Jag menar att det som bör gälla är den rättighetslagstiftning och de rättigheter som Sveriges riksdag bestämmer över och att det är kommunernas skyldighet att leva upp till detta. När vi upptäcker att kommuner inte kan göra det måste staten på något sätt ha möjlighet att vidta sanktioner. Det är vad Bengt Lindqvist resonerar kring. Vi skall nu remissbehandla Bengt Lindqvists utredning och komma tillbaka med ett förslag till riksdagen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Innebär det att staten tar ett större ekonomiskt ansvar för reformen? Många kommuner har uppenbarligen inte råd med detta. Innebär socialministerns svar att staten kommer att ta ett ökat ansvar för att lagen efterlevs?
Herr talman! Det är det andra problemet. Om vi ställer krav på kommuner eller på landsting måste vi se till att kommuner och landsting har ekonomiska möjligheter att leva upp till det. Det kan såvitt jag ser det bara ske på två sätt. Det ena är att vi ser till att kommunerna med egna skatter kan finansiera sina åtaganden. Det andra är att staten skjuter till pengar. Vi har från den socialdemokratiska regeringens sida sett till att det skjuts till statliga pengar till kommuner och landsting. Jag kan berätta för Mikael Oscarsson att hans eget parti arbetar aktivt i Stockholms läns landsting och i Stockholms stad för att minska skatteintäkterna, vilket gör att landsting och kommun får svårare att leva upp till de krav vi ställer på dem. Men det kan Mikael Oscarsson ta med sitt eget parti.
Herr talman! Jag har en fråga till utrikesministern eller möjligen vice statsministern. EU-kommissionen har avgått. Som jag ser det borde den också avskaffas. EU-kommissionen har oproportionerligt stor makt i EU-systemet. Det är ett arv efter den situation som rådde i början på 50-talet när man inrättade EU. Det gjordes så att den skulle vara oåtkomlig. Vi vet alla att oåtkomlighet inte att förenligt med öppenhet och insyn. Som jag ser det har EU-kommission så stor makt att jag tvivlar på att rådet, i en normalsituation, över huvud taget kan göra någonting för att försvaga den maktsituationen.

Herr talman! Jag tror att EU-kommissionen inte kommer att bli sig lik efter den turbulens som har varit. Jag är övertygad om att den, som institution, kommer att skakas om rejält. Det kommer att bli öppenhet och transparens på ett helt annat sätt. Det kommer också att bli en tid då man verkligen prövar vad kommissionen skall syssla med. Det är för många ärenden i dag. Det är för många frågor. Det är naturligtvis vi politiker i regeringar och parlament som har lagt på kommissionen detta. Det kommer att bli en förändring. Däremot skall man inte avskaffa kommissionen. Den är ju ofta inte minst de små ländernas vän.
Herr talman! Vi får verkligen hoppas att detta innebär en förändring. Men jag tror inte att problemet är att det är för många ärenden, utan att kommissionen har för mycket makt. Det gör också att rådets ledamöter står i beroendeställning till kommissionen. Inga-Britt Ahlenius har sagt att makt måste mötas med makt. Jag tror att det är ett grundläggande faktum. Vi måste kunna utkräva ansvar där makten utövas. Det är oerhört svårt att göra det när det gäller kommissionen. Nu var deras förbrytelser så grava att de åkte dit, men i mer måttliga fall av misskötsel har de varit oberörbara.
Herr talman! Det är viktigt att det sker en fördelning av makt inom EU-systemet. Det skall ske mellan ministerråden, parlamentet och kommissionen. Kommissionen har varit svår för allmänheten och journalister att genomlysa ordentligt för att se vad som pågår där. Jag tror att detta i grunden kommer att förändras nu. Det finns inget annat sätt att ta sig igenom den här turbulenta situationen och bygga något nytt och bättre för framtiden. Jag tror att det kommer att ske. Låt oss inte vara destruktiva i nuet, utan låt oss vara konstruktiva. Då tror jag att vi får ett mycket bättre fungerande EU framöver.

Herr talman! Jag blev nog inte riktigt korrekt citerad. När jag hade varit i Södertälje och blivit informerad om det som hade hänt där och att man så gärna ville att vi skulle starta en kampanj, sade jag att det var möjligt att vi skulle ha en kampanj, men att vi först skulle se vad som redan gjordes. Vi satte i gång det arbetet under december, januari och delar av februari. För några veckor sedan hade vi en stor dag i Stockholm med flera hundra personer närvarande. Det var en sex och samlevnadskonferens där olika myndigheter, NGO:er och andra på olika sätt redovisade vad som faktiskt görs i Sverige. Då visade det sig att det görs väldigt mycket. Vi kallade den konferensen för Motbilder. Vi ville ge ett alternativ till den bild som förmedlades under hösten som var oerhört hemsk och destruktiv. Det visade sig att skolan var mycket involverad i detta arbete. Skolministern har också sedermera presenterat värdegrunden för skolan som ett led i en fortsättning. Vi har gjort en sammanställning av det som kom fram under den konferensen. Det finns nu i en liten bok. Därför ser jag det inte som min mest angelägna uppgift i dag att starta någon kampanj. I stället skall vi stötta det som faktiskt redan pågår inom våra myndigheter, våra verk, våra departement och bland olika frivilliga organisationer.

Herr talman! Man kan dela upp den här frågan i två delar. Dels handlar det om vilka initiativ som behövs - och där vill jag gärna hänvisa till skolministern - dels vilka ekonomiska resurser som finns. Under årens lopp har vi gett mer pengar till kommunerna med en klar viljeriktning mot skola, vård och omsorg, och det kommer vi också att göra framöver. Kommunerna kommer därigenom att få ytterligare medel till den här typen av insatser t.ex. Dessutom har jag pengar till olika typer av projekt. Under min relativt korta tid som jämställdhetsminister har vi också gett pengar till olika bra projekt, bl.a. inom skolans ram. Men jag skulle gärna vilja att skolministern lite utförligare preciserade skolans roll i detta.

Herr talman! Regeringen påstår sig ju vilja arbeta för högre tillväxt och ökad sysselsättning, trots sina samarbetspartier. Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet Lövdén hur det kommunala utjämningssystemet förhåller sig till detta mål. Det fungerar ju så att när en kommun genom ökad tillväxt eller höjd sysselsättningsgrad får en ökad skattekraft tar systemet hand om hela den ökningen, och kommunen får inte skörda någon frukt av sin möda att medverka till ökad tillväxt. Då är min enkla fråga: Hur kan man ha ett sådant utjämningssystem om man samtidigt vill medverka till högre tillväxt i samhället?